Herr talman! I många av de inlägg som redan gjorts i denna allmänpolitiska debatt har pekats på problem som svensk ekonomi, svenskt näringsliv och arbetsmarknad har att brottas med. Även om sysselsättningsläget i vårt land är bättre än på många andra håll visar redan befintliga problem och det ökande antalet varsel om driftsinskränkningar och nedläggningar att bilden trots detta har mörka inslag. Vi har en betydande regional obalans, och vi har stora svårigheter när det gäller att bereda sysselsättning åt nya som söker komma in i arbetslivet. Den regionala obalansen är inte bara ett problem för skogslänen. Vi möter den även i södra och mellersta Sveriges glesbygder, och vi möter den i dag i hög grad i våra skärgårdar. Att komma till rätta med denna brist på balans måste vara en av våra viktigaste uppgifter, och för att göra det måste det finnas en samordning mellan de olika åtgärder som vidtas på det näringspolitiska området och de åtgärder som vidtas på exempelvis kommunikations och skolområdet. Lokaliseringspolitiska satsningar måste samordnas med bevarande av den service som ligger i att ha tillgång till skolor åtminstone för de minsta barnen inom rimligt avstånd, att ha goda kommunikationer och tillgång till en viss närservice när det gäller att klara behovet av dagligvaror. De statliga åtgärderna måste kombineras med insatser från landstingens sida som gör att människorna i glesbygd kan känna den trygghet som ligger i att veta sig ha tillgång till eller i varje fall på rimlig tid kunna nå sjukvårdsmöjligheter. Från moderata samlingspartiets sida vill vi skapa förutsättningarna för en regional balans främst genom generellt verkande medel. Detaljstyrning bör undvikas, vilket inte hindrar att punktvisa insatser också är nödvändiga när det gäller att stödja vissa orter och landsdelar. Exempel på detta är de satsningar som gjorts i Strömsund och Lycksele när det gällt att skapa arbetstillfällen genom s.k. industricentra. Dessa satsningar har, om än i otillräcklig grad, ändock skapat vissa arbetstillfällen. Det är att hoppas att det förslag som föreligger om en fortsatt utbyggnad av dessa industricentra också skall ge positivt resultat. Vi har ju också fått en proposition om åtgärder inom skärgårdsområdena. Den har vi väntat på länge, därför att utvecklingen i skärgården under många år har varit mycket negativ. När vi nu äntligen fått regeringens proposition måste man tyvärr konstatera att den inte innehåller förslag till åtgärder som kan, vare sig kortsiktigt eller på längre sikt, på ett avgörande sätt vända utvecklingen. Jag skall här inte fördjupa mig i detaljer kring vare sig regionalpolitiken eller den speciella skärgårdspolitiken, men när det gäller den sistnämnda vill jag ändå understryka att i exempelvis Östergötland ser vi i vår skärgård inte bara öarna i Sankt Anna och Gryt, nej, till skärgården räknas traditionellt de kustnära församlingarna på fastlandet. Dessa skulle enligt propositionen inte kunna komma i åtnjutande av det speciella skärgårdsstöd som nu föreslås. Detta, herr talman, måste enligt mitt förmenande vara fel. Även i dessa områden har vi problem, som vi måste söka komma till rätta med genom såväl generellt verkande medel som speciella stödåtgärder. Som generellt verkande åtgärd vill jag då peka på möjligheten att behandla skärgården likvärdigt med det inre stödområdet. Jordbruk och fiske är betydelsefulla näringar i våra skärgårdsområden och jordbruket — ofta i kombination med andra näringar — är betydelsefullt för bevarandet av en levande skärgård och för bevarandet av ett naturlandskap, som vi fastlandsbor vill möta så vackert som möjligt när vi söker oss ut till kusten eller öarna för att där finna rekreation och vila. Stöd till skärgårdsföretag — och dit vill jag räkna in de traditionella näringarna — ökade möjligheter att utnyttja anslaget för landskapsvårdande åtgärder i odlingsbygd och en vidgad glesbebyggelserätt är några av de åtgärder som bör sättas in för att inte bara hejda en negativ utveckling utan för att vända den i positiv riktning. För yrkesfiskarna är dessutom tillgången till goda fiskehamnar av avgörande betydelse för deras möjlighet att bedriva sin näring. I förhållande till många andra länder har vi utan tvivel en låg arbetslöshet i vårt land. Men den finns, och risk föreligger för att den Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt snabbt kan komma att stiga. Möjligheten att komma till rätta med arbetslösheten är i första hand beroende av det svenska näringslivets förmåga att hävda sig på exportmarknaden och att företagen — små som stora — inte bara kan behålla sina anställda i trygga jobb utan också skapa nya arbetstillfällen. Det behövs ett nyföretagande som ständigt kan ersätta den utslagning som på olika sätt alltid sker; f. n. dock i alltför snabb takt. Men varför skall man starta nya företag? Varför skall man försöka få fram riskvilligt kapital och göra en arbetsinsats, kanske långt utöver den vanliga, om det enskilda företagandet ständigt — utom i ett och annat högtidligt sammanhang -— från olika grupper skall mötas av misstänksamhet, och när den ekonomiska grunden, ibland nog så knapp, rycks undan genom på politisk väg fattade beslut om nya avgifter osv? Här behövs, herr talman, en annan inställning från främst socialdemokratins sida. När de nya trygghetslagarna kom till varnade vi i moderata samlingspartiet föratt de skulle kunna skapa svårigheter för nya grupper som söker sig ut på arbetsmarknaden. Detta har tyvärr också besannats. LO:s ordförande framhöll exempelvis på den socialdemokratiska partikongressen att trygghetslagarna medfört färre permitteringar men också färre nyanställningar. I tidningen Arbetsmarknaden av den 2 februari finns en artikel under rubriken Svårare för ungdomen när trygghetslagen kom. Det är en arbetsförmedlare i Skellefteå som främst sysslar med ungdomarnas arbetsmarknad som konstaterar detta. Dessa lagar måste därför ses över så att de inte får dessa negativa konsekvenser. Det finns naturligtvis många andra orsaker till att vi i dag har ungefär 30 000 ungdomar under 25 år som saknar arbete. Den nya gymnasieskolan ger inte genom sina yrkesinriktade linjer en utbildning som svarar mot arbetsmarknadens krav på yrkesutbildad arbetskraft. Detta konstateras numera i många sammanhang — herr Nordgren var inne på det för en stund sedan i sitt anförande — men eftersom gymnasieskolan är så pass ny vägrar man på ansvarigt håll att vidta erforderliga förändringar. Jag beklagar detta — liksom jag gjort många gånger förut — och jag beklagar också att vi i dag inte har kvar utbildningsvägar av typen den gamla yrkesskolan, landstingens centrala verkstadsskolor och att det inte satsas mera på företagsskolor, inbyggda utbildningar och lärlingsutbildningen. De ger visserligen inte den stora teoretiska bredd som man i dag vill eftersträva, men kan de ge ungdomarna arbete, har vi vunnit mycket. Alla har dessutom inte håg och fallenhet för teoretiska studier. Allas rätt till utbildning bör f. ö. enligt min mening vara allas rätt till en utbildning som passar vederbörandes anlag och intressen. Den stora gruppen arbetslösa ungdomar är dock f. n. inte sådana som genomgått gymnasieskolan, utan den består av ungdomar som, skoltrötta efter nio år i grundskolan, inte sökt till gymnasieskolan, och där finns också ungdomar som sökt till gymnasieskolan men som inte kommit in eller som, om de kommit in, ”hoppat av” skolan därför att de kommit in på fel linje. Många av dessa arbetslösa ungdomar har saknat arbete under långa tider. En tidning i Östergötland gjorde för några dagar sedan en undersökning av hur det gått för de 450 av 1 600 elever i en av länets gymnasieregioner vilka lämnade grundskolan på våren 1975. Dessa 450 elever hade inte sökt eller inte kommit in i gymnasieskolan. Resultatet av undersökningen var verkligen dystert. Många av ungdomarna var fortfarande utan arbete. Orsakerna därtill är naturligtvis varierande, och man får inte blunda för att en del av dem har orealistiska önskningar när det gäller att få arbete. Det övervägande antalet arbetslösa stod dock utan arbete av brist på lämplig utbildning och därför att utbudet av lediga platser på grund av den regionala obalansen är så varierande. Så här kan det, herr talman, naturligtvis inte få fortsätta. Vi får inte bedriva en utbildningspolitik som inte ger ungdomarna möjlighet till arbete efter avslutad skolgång. Vi skall inte skapa lagar som försvårar för ungdomarna att få arbete. Vi måste tvärtom göra allt som står i vår förmåga för att ge alla sysselsättning. Utbildningspolitiken och en näringspolitik som skapar nya arbetstillfällen borde gemensamt kunna klara de här problemen. Om inte, får vi stora sociala svårigheter med de ungdomar som månad efter månad tvingas gå sysslolösa. Men, herr talman, vi har ju också AMS, som skall rycka ut och klara av våra svårigheter när vi inte kan ordna sysselsättningen på den reguljära marknaden. Ja, det är gott och väl. AMS behövs —- men en AMS som genom omskolning och på annat sätt verkligen kan förbereda arbetslösa för säkra jobb. Tyvärr finns det mycket som tyder på att de stora pengar vi i dag satsar på olika åtgärder via AMS inte ger de resultat som vi hoppas på. Även här måste de samhälleliga åtgärderna effektiviseras för att de arbetslösa skall få en trygg anställning, något som alltför många fått vänta på alltför länge.

Herr talman! Jag har att anmäla att på grund av svårigheter att finna gemensam lämplig tid för besvarande av interpellationer av herr Lövenborg och fru Hörnlund dessa inte kan besvaras inom föreskriven tid. Svaren kommer att lämnas den 12 februari.
Herr talman! Herr Svensson i Kungälv har frågat mig, om några åtgärder vidtagits eller kommer att vidtagas från den svenska regeringens sida för att få ett antal fängslade etiopiska kvinnor frigivna eller för att få dessa kvinnors förhållanden förbättrade. I samband med revolutionen i Etiopien har ett stort antal män och kvinnor, som framstått som prominenta representanter för den gamla regimen, satts i fängsligt förvar. Bland dessa är 12 kvinnliga medlemmar Addis Abeba av den förra kejserliga familjen. Dessa finns nu i Akakifängelset i Addis Abeba. Uppgiften att det sammanlagt skulle finnas ett 70-tal kvinnor av samma eller liknande kategori i detta fängelse torde vara överdriven. Det rör sig sannolikt om ungefär hälften så många. Såvitt vi vet, befinner sig dessa kvinnor i en påfrestande situation, även om det tycks vara sörjt för deras mest elementära materiella behov. Jag vill i detta sammanhang erinra om att svenska regeringen som bekant vid olika tillfällen — bl.a. i FN — har givit uttryck för sin oro över den situation politiska fångar befinner sig i runt om i världen. Det är viktigt att alla stater ägnar ökad uppmärksamhet åt dessa fångars förhållanden och gemensamt verkar för att de behandlas humant och med respekt för deras mänskliga rättigheter. Vid våra kontakter med etiopiska vederbörande, som bl.,a. syftar till att få en klarare bild av de nu berörda etiopiska kvinnornas situation, uttrycker vi förhoppningen att etiopiska regeringen delar vår uppfattning i denna väsentliga fråga.

Herr talman! Jag ber att få uttrycka mitt tack till utrikesministern för svaret. Låt mig kommentera situationen ungefär så här: Det gamla feodalsamhället i Etiopien kastades över ända för något år sedan. Detta måste hälsas med tillfredsställelse. En ny social process inleddes, men det är klart att den processen möter stora svårigheter. Där fanns orättvisorna — de var ofantliga — där fanns nöden, fattigdomen, undernäringen, analfabetismen, apatin, dvs. allt sådant som kännetecknar ett u-land. Sedan har man också haft kriget i Eritrea, som tog krafterna i anspråk hos den nya regimen. Den har alltså ställts inför svårigheter, det skall klart sägas. Och den hade sociala ambitioner. Men detta, herr talman, rättfärdigar aldrig dödsdomar och avrättningar! Hösten 1974 avrättades i samband med revolutionen 61 personer utan dom och rannsakan. Riksdagsledamöter protesterade mot detta — 53 stycken skrev under en sådan protest — och vi vädjade om barmhärtig behandling av dem som därutöver var fängslade. Vår ambassad i Addis Abeba framförde vår hemställan, och jag tackar för utrikesdepartementets medverkan i det fallet. Vi har från källor som jag tror är säkra fått veta att ca 70, såvitt vi vet helt oskyldiga, kvinnor sitter fängslade, fruar, döttrar och anställda till de avrättade och släktingar till den kejserliga familjen, som också utrikesministern påpekade. Nu kommer den lugnande rapporten att det inte är fråga om fullt så många kvinnor. Men det är kanske svårt att avgöra hur många de är. Jag förmodar att det också finns fängslade personer utanför Akakifängelset. Akakifängelset beskrivs av dem som känner till det så att från dess inre borg, där kvinnorna sitter fängslade, återvänder ingen. Det har inte, som man hade befarat, blivit några avrättningar, men kanske lämnas dessa kvinnor att svälta ihjäl. Jag tackar än en gång för svaret från utrikesministern. Det är milt i tonen, men det är inget tvivel om vad regeringen anser i denna fråga, och jag hoppas att den etiopiska regeringen finner det värt att lyssna på vad den svenska regeringen har sagt i detta avseende.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

Men efter hand som skattetrycket ökat på de traditionella skatterna genom inflation och progressivitet och då vi under de senare åren fått årliga kraftiga stegringar i arbetsgivaravgifterna har förhållandet blivit ohållbart. Detta är ett resultat av de s.k. Hagaöverenskommelserna. Särskilt allvarligt har problemet blivit i år sedan man vid Haga Il-överenskommelsen beslöt borttaga taket för socialförsäkringsavgifterna. Nu är det sista sambandet mellan förmåner och avgifter släppt, och det är sålunda inte fråga om något Om skattebelastningen på egenfö annat än en ren beskattning. För blygsamma inkomster blir marginalskatterna nu 100 "» och t.o.m. över detta. Finansministerns sammankoppling i svaret av våra motioner med högre inkomsttagare bland egenföretagarna är felaktig. Alla egenföretagare drabbas av en avgift på avgiften genom att denna inte får dras av förrän under allmänna avdrag. Dessutom tillkommer inte sällan även förmögenhetsskatter. Vi vet att vederbörande egenföretagare många gånger får mycket litet över för att täcka sina levnadsomkostnader sedan skatter och avgifter betalts. Detta är alltså ett allvarligt problem. Problemet är särskilt allvarligt med tanke på att det sedan gammalt i vårt land funnits en tradition att lagstiftningen skett med noggrannhet och efter ingående prövning. Det blir inga noggranna prövningar när överenskommelser träffas under nattliga överläggningar i kompromissernas tecken. Det är därför också bedrövligt att den lagstiftande församlingen sedan är beredd att fullfölja dessa överenskommelser. Finansministern säger nu att motionerna har överlämnats till företagsskatteberedningen. Det har inte skett. Jag har så sent som i dag frågat dess sekretariat om detta, och det har ännu inte fått dessa motioner.
Herr talman! Motionerna har gått från finansdepartementet. Om herr Magnusson i Borås frågar sekretariatet nu, får han nog beskedet att de har kommit in och blivit registrerade.

Herr talman! jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag noterar med tacksamhet att statsrådet är beredd att försöka rätta till det som har skett vid Sonab i Lövånger. I det lilla samhället Lövånger, som är så helt beroende av Sonab, har styrelsebeslutet väckt både sorg och förbittring. Jag har träffat näringsidkare som hade den bestämda uppfattningen att om 150-180 personer vid Sonab kommer att entledigas, kommer det att leda till att också de själva måste upphöra med sin verksamhet. Spridningseffekterna är som ringar på vattnet, och ingen kan i dag förutse vad som egentligen kommer att hända, om inte en ersättningsindustri kan ordnas. Jag har sammanträffat både med företagsledning och med fackets och personalklubbens företrädare vid Sonab. Högst på deras önskelista står en ersättningsindustri inom elektroniken, vilket är beroende på tjäns temännens utbildning, arbetstagarsammansättning osv. Medelåldern vid företaget är endast 29 år — så gott som samtliga i farozonen är alltså helt unga familjer, och man kan ju bara tänka sig vad det betyder exempelvis för skolan. För Skellefteå kommun är denna situation synnerligen bekymmersam. Som kommunal förtroendeman utgår jag ifrån att en ersättningsindustri måste komma till stånd. En sak vill jag lägga statsrådet mycket varmt om hjärtat med anledning av den uppdelning av produktionen som signaleras här. Om det blir så att kommunikationsradion försvinner från Lövånger förlorar också de mest kvalificerade sina arbeten, och då är det viktigt att annan kvalificerad elektronik kommer dit i stället. Det är inte stort mer än ett halvår sedan den senaste utbyggnaden firades med pompa, och inflyttningsvågen nådde då sin kulmen. Det 60-tal småhusägare som just fått sina hus inflyttningsklara — alla har inte fått det än — är naturligtvis väldigt oroade över sina ekonomiska åtaganden. De kan inte få hållas på sträckbänken på sådant sätt som har skett nu. Fackklubbens ordförande sade till mig att den samrådsgrupp som har arbetat har getts felaktiga förutsättningar. Borde inte bättre undersökningar ha gjorts före ett sådant här beslut? Kravet på samråd och medinflytande innebär att man måste få rimlig tid att utreda frågan, eller hur? Det är alltid svårt att göra riktiga bedömningar av efterfrågan på varor och produkter för framtiden. När man utifrån betraktar vad som är på gång i Sonab undgår man emellertid inte att undra, om det inte var en felbedömning att göra AGA-köpet. Det ställs alltid stora krav på företagens långsiktiga planeringar, och rimligen måste detta gälla också ett statligt företag.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Jag tolkar det avsnitt där han beskriver Statsföretags ansvar så, att Statsföretag också skall ta det yttersta ägaransvaret i det här sammanhanget. Det innebär att man väljer en något annan väg än den Sonabs styrelse har valt när det gällt att handlägga frågan i det tidigare skedet men framför allt att man långsiktigt tar konsekvenserna av att ägaren—staten här har speciella hänsyn att ta till personal, till samhällsstruktur och till lokalisering. Fru Wiklund har redan berört att samhället Lövånger i förhållande till storleken kanske är mer beroende av sin industri än många andra samhällen här i landet. Ungefär var tredje person i Lövånger är helt beroende av den sysselsättning som här ges. Det innebär också att en så stark förändring som här har förespeglats mycket hårt skulle påverka den samhällsstruktur som under senare år på kommunala initiativ och just med Sonab som bas så kraftigt har förbättrat samhället. De 270 anställda som nu finns vid Sonab är dessutom i de yngre åldersgrupperna, med ett stort inslag av kvinnor.

Jag vill understryka ett par saker i sammanhanget. Man kanske i och för sig inte är särskilt betjänt av att kritisera vad som förevarit, men det går inte att helt underlåta att göra det. Det arbetssätt som hittills har präglat handläggningen av Sonabärendet får nog ändå anses ha inneburit en alltför dålig kontakt mellan företagets ansvariga och personalen och dess företrädare. Jag hoppas att de riktlinjer som nu är uppdragna kommer att eliminera den typen av hantering och jag förutsätter att Statsföretag och industriministern verkligen ser till att det målet nås.
Herr talman! Vi är helt överens om att nu är skyndsamhet av nöden. Arbetsgruppen är redan konstituerad i huvudsak, och jag vet att den har bestämt tid för sitt första sammanträde, som sker inom kort. De första kontakterna med andra företag, som här kanske skulle kunna bistå med etableringar, har redan tagits. Då det gäller samrådsförfarandet har jag för företagsledningen framhållit det angelägna i kvalificerat samråd med de anställda. Jag har ju haft tillfälle att upplysa om att de anställda nu kommer att bli i tillfälle att anlita en löntagarkonsult i det fortsatta samrådsarbetet.
Herr talman! Jag är glad över den positiva inställning som industriministern har gett till känna. Detta är en fråga som berör kommundelen Skellefteå starkt. Vi har ju i hela Skellefteå kommun en betydande undersysselsättning bland kvinnorna. När den här industrin kom till, hälsades den därför med verkligt stor glädje. Av de 272 personer som i dag är anställda är 102 kvinnor. Jag tror knappast det finns någon annan industri i Norrland med så stor kvinnlig andel. Därför är det nödvändigt att alla ansträngningar görs för att detta verkligen skall få en lycklig lösning. Det sorgliga är att redan efter AGA-köpet märktes i Lövånger en successiv överflyttning till Gävle och hur man prioriterade den fabrikens sortiment. I Lövånger stod det klart att någonting var i görningen, och det var ju inte särskilt roligt.
Herr talman! Jag vill mycket hellre gå in på det som ligger framåt i tiden än diskutera det som har varit. Vad som har varit är tillräckligt besvärligt ändå för de inblandade. Det väsentliga är att kommunen, som ju har satsat — och är beredd att satsa fortsättningsvis — på samhället, också i den satsningen får det stöd som behövs från statsmakterna och då främst från Statsföretag och industridepartementet. Industriministerns uttalande tolkar jag så, att man här verkligen kommer att göra vad på ägaren-staten ankommer för att hjälpa till med den här utvecklingen. Jag är medveten om att industrier kan genomgå processer som är besvärliga. Det väsentliga är då att man tillgriper de möjligheter och använder de resurser som finns för att motverka och helst också eliminera dessa problem. Jag ser det så att Rune Johansson har gett oss förhoppning om att Statsföretag och departementet verkligen kommer att medverka till en positiv lösning för de anställda i Lövånger. Det ser jag som det viktigaste.

Herr talman! Jag vill till statsrådet Lundkvist framföra ett tack för att jag har fått min fråga besvarad. Förra onsdagen fick jag ett samtal hit till riksdagen från en dam här i Stockholm som var mycket upprörd, sedan hon genom massmedia fått meddelande om att livsmedelsverket fattat ett sådant beslut att det i fortsättningen skulle bli omöjligt för dr Sandberg att framställa THX preparatet. Hon åberopade en väninna som var helt beroende av detta preparat. Denna väninna var mycket sjuk. Hon hade tidigare sökt läkare men inte blivit bättre. Sedan hade hon genom THX återfått hälsan, och den som ringde sade till mig att om nu detta preparat stoppas skulle det komma att bli stora besvärligheter för väninnan. Senare på dagen blev jag uppringd av en dam från Bergslagen. Det var något av ett nödrop. Denna dam berättade att hon hade en dotter som var diabetiker sedan elvaårsåldern. Dotterns syn blev sämre och sämre och hon sökte läkare — specialister — men ingenting hjälpte. Till sist blev hon praktiskt taget blind. Och damen som ringde sade: Vad gör en förälder vid sådana tillfällen? Jo, man griper efter halmstrået. De åkte ner till dr Sandberg. Dottern var där i tre veckor, hon behandlades med THX och hon återfick synen. Hon är nu fullt frisk, även om hon fortfarande får ta THX, och hon kör bil, så allt är i sin ordning. Stoppas THX råkar hon säkerligen åter in i mörkret. Mot den här bakgrunden måste jag ställa en delfråga till statsrådet Lundkvist: Inem vilket kompetensområde eller på vilken beslutsnivå i livsmedelsverket är det som ett sådant här stopp skall avgöras? Är det inom livsmedelsverkets styrelse eller är det inom direktionen?

Allt detta har väl också tydligt framgått av de kommentarer som följt efter det att beslutet fattats.

Herr talman! Jag är tacksam för att statsrådet Lundkvist klart sagt ifrån att här är det inte fråga om något stopp. Av de meddelanden som lämnades i massmedia fick man ju intrycket att det gällde ett stopp. Jag skulle kunna anföra flera exempel på samtal som jag har fått, men jag skall inte göra det efter detta klara svar. Jag vill i alla fall säga att jag hör till dem som har blivit litet illa berörda när man märkt vilken negativ attityd, för att inte säga arrogans, som företrädare för staten givit uttryck åt i offentliga sammanhang när det gäller THX och dr Sandberg. Vi vet att forskningen har gått vidare och att det finns legitimerade läkare i vårt land som rekommenderar dr Sandberg. Jag kan åberopa ytterligare ett fall, där föräldrarna till en flicka sökte sjukhusvård för flickan. Det var ett cancerfall. Man lyckades inte klara det; balanssvårigheter uppkom, och föräldrarna var faktiskt beredda på att flickan icke skulle överleva. Men vad hände då? Jo en legitimerad läkare ringde till dr Sandberg, och flickan fick komma ner till honom. Flickan är nu fullt frisk och behöver inte THX i fortsättningen. Om fortsatt THX-preparat 1 Jag hoppas att statsrådet ställer sig positiv till vidare forskning då det gäller THX.
Herr talman! Får jag ytterligare i klarhetens intresse säga att vad jag nu diskuterar inte är den medicinska sidan av saken för den ligger inte inom mitt kompetensområde. Vad jag har diskuterat är det svar jag lämnade på herr Fågelsbos fråga om möjligheten för dr Sandberg och andra att få tillgång till kalvbräss. Livsmedelsverket har påpekat att de bestämmelser som livsmedelsverket fastställt av hygieniska skäl skall gälla vid utnyttjandet av bl.a. kalvbräss. Jag hoppas att frågeställaren och jag är överens om att det finns anledning för oss att upprätthålla höga anspråk och krav på hygien i sådana här sammanhang.

Herr talman! Jag ställde ju ursprungligen min fråga till socialministern, inom vars område den senaste frågan hör hemma. Nu har jag fått svar av jordbruksministern eftersom bestämmelserna kommer från livsmedelsverket. I det senare fallet är jag naturligtvis helt överens med statsrådet.

Herr talman! Herr Lekberg har frågat mig om regeringen avser att lägga fram förslag inför 1976 års kommunalval om fördelningen av suppleanter vid kommunfullmäktigeval. Med gällande regler kan enligt frågeställaren den olägenheten uppstå, när parti går fram med endast en valsedel i valkretsindelad kommun, att kandidat, som av sitt parti har placerats långt ner på valsedeln, utses som förste suppleant i andra eller efterföljande valkretsar. Efter samråd med chefen för justitiedepartementet får jag anföra följande:

Herr talman! Jag tackar kommunministern Hans Gustafsson för det positiva svaret på min fråga. Av svaret framgår klart att regeringen ämnar lägga fram förslag till vårens riksdag, vilket kommer att lösa de problem som jag har tagit upp i min fråga. Jag tycker att det är ett värdefullt besked till de partier som just nu är i full färd med att arbeta fram sina valsedlar till höstens kommunfullmäktigeval.

Herr talman! Jag skulle under några minuter vilja tala om att Västmanland under 1970-talet har fått vissa närings och arbetsmarknadspolitiska problem. Den aktiva regionalpolitik som skapats i Sverige har medfört att vi har fått en bättre ekonomisk, social och kulturell jämlikhet mellan människorna i skilda regioner. Detta upplever vi säkert alla som positivt. Det är inte minst det arbete där service och miljö är viktiga frågor, som har varit ledstjärnan i vår planering för denna regionalpolitik. Helt naturligt har dessa insatser varit inriktade på de delar av vårt land där obalansen har varit störst. Högt industrialiserade län som Västmanland har inte fått mycket till godo via samhällets åtgärder. Jag vill säga några ord angående det mest industrialiserade länet i vårt land för att ge litet bakgrund åt de problem som vi nu har och kanske framför allt skönjer i framtiden, om ingenting görs. Under 1950-talet och större delen av 1960-talet var Västmanland ett av de befolkningsmässigt sett mest expansiva områdena i landet. Denna expansion grundade sig i första hand på vår industris snabbt ökade arbetskraftsbehov. Det kraftiga suget från industrin avtog i mitten av 1960-talet, varefter industrin i stort sett har haft en oförändrad sysselsättningsnivå. Men debatt debatt genom den utbyggnad av servicenäringarna som skedde fortsatte befolkningsökningen även under senare delen av 1960-talet. Därtill kan läggas att vi hade en ganska betydande byggnadsaktivitet. Länet har sedan 1970-talets ingång drabbats av en icke obetydlig befolkningsavtappning. Det hänger i stor utsträckning samman med befolkningens struktur. Den tidigare kraftiga invandringen medförde att länet fick en ung befolkning och därmed höga födelsetal. Under senare år har näringslivet inte kunnat expandera i takt med det ökade arbetskraftsutbudet. Därtill har kommit den allmänna obalans som under lång tid rått på länets arbetsmarknad, bl.a. den otillfredsställande differentieringen inom näringslivet. För att bevisa detta vill jag nämna att närmare 44 ", av de sysselsatta i Västmanland arbetar inom industrin — riksgenomsnittet är 31 ".. 63 ". av dessa industrisysselsatta arbetar i företag som har mer än 500 anställda — där är medeltalet i riket 40 "vu. Slutsatsen är att industrialiseringsgraden medför att andelen sysselsatta inom servicenäringarna är liten i jämförelse med den i det stora flertalet län. I de flesta av länets 11 kommuner svarar det dominerande företaget för mer än halva industrisysselsättningen. Fagersta och Skinnskatteberg är extremfall i fråga om ensidigt beroende av ett enda företag. Arbetsmarknaden är utomordentligt ensidig. Antalet arbetstillfällen för kvinnor och för högre utbildade är helt otillräckligt. I fråga om statens utgifter till länen måste Västmanland betraktas som det mest billiga. Jag tänker då på löner, bidrag till företag, kommuner och enskilda, extra väganslag osv. Det är ett starkt urbaniserat län; 87 ". av befolkningen bor i tätorter. Västmanland kan alltså se tillbaka på en efterkrigstid med mycket god industrisysselsättning och mycket god tillgång till arbete.

Jag är övertygad om att alla har betraktat Västmanland som ett problemfritt län. Man har då naturligtvis sett till det växande befolkningstalet och industrin, som i huvudsak tillhört de expansiva branscherna. Vårt näringsliv kan inte uppvisa några speciella och dramatiska förändringar av den storlek som inträffat t.ex. inom textilindustrin i Norrköping och Borås, eller skoindustrin i Örebroregionen. Gruvnedläggningarna i Norberg och tegelindustrins tillbakagång i Salaregionen är dock branschförändringar som haft stor lokal betydelse. De strukturella problem som gör arbetsmarknadssituationen i Västmanland speciellt svårbemästrad yttrar sig i en kombination av brist och överskott på arbetskraft. De som drabbas är i första hand unga nyutbildade. Denna situation är inte ny i vårt län. Det framgår bl.a. av den inrikes omflyttningen varje år alltsedan mitten av 1960-talet. De stora flyttningsförluster som länet haft under senare år har till stor del bestått av ungdomar som nyss slutat skolan eller som befinner sig i den ålder där rörligheten är som störst — 20-30 år. Den hastiga omställningen från expansion till befolkningsmässig stagnation, t.o.m. nedgång, medför ekonomiska påfrestningar för kommunerna och dåligt utnyttjande av den kapacitet som byggts upp. Bostadsbyggandet har halverats under en femårsperiod, och en fortsatt stagnation i folkmängden innebär att byggandet ytterligare drastiskt måste reduceras. Andelen outhyrda lägenheter i nyproduktionen har varit bland de högsta i vårt land. De uppgifter som nu finns om produktionsutveckling och investeringar hos länets industri samt data om åldersstrukturen hos industrins realkapital i byggnader och maskiner ger oss anledning att känna en viss oro beträffande industrins möjligheter att svara mot anspråken på hög tillväxttakt. Utvecklingen är inte positiv. Vi bedömer det i Västmanland så att det är speciellt angeläget att ge Sala och Fagerstaregionerna direkt sysselsättningsförstärkning, bl.a. på grund av regionernas ringa folkmängd. Den förstärkning av lokaliseringslånet till Fagersta AB som vi glädjande nog fick för någon vecka sedan är viktig från många synpunkter, inte minst därför att näringslivet i denna region är speciellt sårbart. Västerås och Köpingsregionerna har en bredare bas i fråga om arbetsmarknad och service, men den strukturella obalansen gör sig ändå gällande i hög grad, vilket inte minst visar sig i de senaste årens flyttningsrörelser. Dessa två regioner svarar för det mesta av flyttningsförlusterna. Och detta enbart för att undvika en fortsatt nettoutflyttning och för att åstadkomma samma arbetsmöjligheter för kvinnorna i länet som för landet i övrigt. Vi tror det skall bli möjligt att uppnå dessa målsättningar om tillgängliga medel ställs till förfogande inom ramen för regionalpolitik, för arbetsmarknadspolitik och näringspolitik. Det är emellertid angeläget att länets förhållanden speciellt uppmärksammas av statsmakterna i samband med alla överväganden av betydelse för den regionala utvecklingen i vårt land. På grund av den snabba expansionen i Västmanlands län under åren 1945-1970 har vårt län inte tilldelats investeringsmedel till vägar och kommunikationer i samma utsträckning som de flesta andra län i landet. Detta har inneburit att vårt vägnät är under all kritik i jämförelse med andra län i vårt land. I nuvarande situation betraktar vi det därför som mycket angeläget att vårt län tillförs extra resurser på detta område så Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt att vi kan komma i fatt andra regioner. Vi anser nämligen, att investeringar i transportsektorn är av grundläggande betydelse för den näringspolitiska utvecklingen i vår region. Ja, herr talman, jag skulle i några punkter vilja redovisa vilka frågor som är av största vikt för oss i Västmanland.

Herr talman! Jag förutsätter att dessa synpunkter beaktas i det kommande riksdagsarbetet.

Herr talman! I det socialdemokratiska valmanifestet uttalas bl.a. att ”folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång”. Mycket riktigt - ingen opposition mot detta. Varje parti i detta land kan skriva under en sådan deklaration. Varje människas önskan till arbete måste infrias. Men nu är det inte så att denna folkets vilja till arbete kan tillfredställas överallt i landet. Vissa regioner är särskilt illa utsatta, och människorna där ser med bävan in i framtiden. Det går inte en dag utan att det sker uppsägningar, varsel om nedläggningar och friställningar. Detta är en ytterst allvarlig framtidsvy. I regioner med ensidigt näringsliv är det speciellt dystert. Som exempel kan nämnas Sjuhäradsbygden i Älvsborgs län, där tekoindustrin är den dominerande sysselsättningsindustrin och där läget är mer än bekymmersamt. I dessa regioner — det kan jag försäkra — är folkets vilja till arbete högst påtaglig, jag vet att de från tekoindustrin friställda människorna inget hellre önskar än att få ett arbete. Men vad hjälper det socialdemokratiska valmanifestet ”att folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång” när inget arbete finns att få? Det går bra att skriva manifest. Men när det gäller åtgärder för att dessa manifest skall få verklighetsgrund har det i regeringskretsar varit annorlunda. Det gäller inte minst tekoindustrin. År efter år har regeringen låtit dumpingimporten av tekovaror flöda in i landet. Hemmaindustrin har fått föra en ojämn kamp för sin tillvaro, och så har det blivit som det nu är -— friställningar efter friställningar. Herr Fälldin sade i går att det i vissa branscher råder kris. Ja, det är helt enkelt kris i vissa branscher. Tyvärr ville inte finansministern tro på detta, men det är i verkligheten så. Det statligt ägda SweTeco lägger ut beställningar av tekoprodukter i andra länder mitt under den svåra arbetslösheten i tekoindustrin. Ett statligt företag, som finansieras med skattemedel, medverkar till hemmaindustrins nedgång så långt att den inte ens täcker en nödvändig beredskap med textila produkter. Detta är ytterst anmärkningsvärt. Här måste till politiska åtgärder som påverkar den regionala utvecklingen. Den socialdemokratiska koncentrationspolitiken med centralisering av bebyggelsen och sysselsättningsindustrier har lett till att många människor i dag saknar ett arbete, fastän de inget hellre önskar än att få ett. Det har blivit en regional obalans med stora skillnader från bygd till bygd i fråga om sysselsättnings och inkomstmöjligheter samt service. Centern kräver att målsättningen för regionalpolitiken måste vara så utformad att alla, oavsett bostadsort, skall ha ett arbete. Härigenom skapas också ett befolkningsunderlag som ger goda förutsättningar för en god service till människorna. På de redan stora orterna måste expansionstrycket minskas så att de sociala problemen minskar, miljön förbättras och trängselproblemen, inte minst i trafiken, elimineras. Till en väl förd regionalpolitik hör också en bättre fördelning av bosättningen. Människorna har för att få en bättre boendemiljö alltmer sökt sig från storstadsområden ut till de mindre tätorterna. Ett växande intresse för bosättning i landsbygd och glesbygd är också markant. Det är nödvändigt med en bättre fördelning av bosättningen i landet. För ett genomförande av en ändamålsenlig regionalpolitik, med ett fungerande näringsliv så att alla människor kan få ett arbete, fordras att trafikpolitiken är så utformad att transportförsörjningen är tryggad i landets alla delar. Tyvärr kan man inte säga att så är fallet i nuläget. Årets budgetproposition talar ett annat språk. De redan magra anslagen till vägnätet är för kommande budgetår reellt sett ytterligare försämrade, och i kommunikationsministerns äskanden föreslås ytterligare järnvägsnedläggelser. En försämring av kollektivtrafiken i synnerhet inom småorter håller på att ske. Mångenstädes är vägnätet kraftigt nedslitet. Och med de nu föreslagna anslagen kommer ytterligare minskning av vägbyggnadsvolymen och även av underhållsarbeten att ske. Många vägar är i akut behov av ombyggnad. I synnerhet de mindre länsvägarna har en standard som inte bara från trafikekonomisk synpunkt utan framför allt från trafiksäkerhetssynpunkt är bristfällig. Nu är emellertid anslagsäskandena av den storleksordningen att en senareläggning av dessa ombyggnader måste ske. Underhållsarbetena är också eftersatta. Sådana viktiga under Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt hållsarbeten som dikningar måste också senareläggas. Detta gör ju att vi får en ytterligare försämring av vägstandarden. Samma är förhållandet med beläggningsarbetena. Låt mig, herr talman, ta ett enda exempel. Om väganslagen inte ökas i förhållande till budgetpropositionens, kommer vägverket i Älvsborgs län att tvingas senarelägga såväl ombyggnadsarbeten som underhållsarbeten. Samma är säkerligen förhållandet i flera andra län — vi har tidigare hört det i dag. Centern har i motioner till årets riksdag föreslagit ökade anslag till vägverket. Det är att hoppas att dessa förslag vinner kammarens gillande. Utöver de av kommunikationsministern föreslagna järnvägsnedläggningarna har den 19 januari detta år statens järnvägar i brev till regeringen föreslagit nedläggning antingen av persontrafiken, godstrafiken eller båda delarna på inte mindre än 27 olika bandelar. Nu är det att hoppas att regeringen inte accepterar SJ:s förslag till dessa nedläggningar. Jag vill i sammanhanget vädja till kommunikationsministern att lägga denna skrivelse från SJ längst ned i lådan. Om SJ:s förslag skulle genomföras, kommer det redan ytterst hårt belastade vägnätet att i än högre grad utsättas för påfrestningar med försämrad standard och ökat antal trafikolyckor som följd. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag sålunda framhålla att de regionalpolitiska medlen skall vara så utformade att näringslivet får möjlighet att trygga sysselsättningen i landets alla delar, så att man kan nå upp till målsättningen att alla som vill och kan arbeta också skall få ett arbete. Vidare att de regionalpolitiska medlen, som bl.a. består av lokaliseringslån, sysselsättningsstöd, transportstöd och stödåtgärder för glesbygden, ytterligare förbättras. Trafikpolitiken måste förbättras, så att en god transportapparat i landets alla delar kan fungera på ett för människorna ändamålsenligt sätt, häri inbegripet att vägstandarden förbättras och kollektivtrafiken utbyggs. Till sist: Om de små och medelstora företagen skall kunna fortleva och utvecklas, är det uteslutet att ytterligare belasta dessa med avgifter av skilda slag. Arbetsgivaravgiften, som i all synnerhet drabbar de arbetskraftsintensiva företagen särskilt hårt, måste utformas på ett annat sätt. Arbetsgivaravgiften stimulerar sannerligen inte dessa företag till ökad personalanställning och då inte heller till ökad möjlighet för människor att få ett arbete.

Herr talman! Håller den privata svenska stora och medelstora industrin på att omintetgöra de av regering och riksdag fastställda målsättningarna för regional balans i vårt land? Anledningen till den frågan skall jag närmare utveckla i detta inlägg i årets remissdebatt. Men låt mig dessförinnan ställa en annan fråga: Hur skulle landsdelen Norrland ha sett ut i dag utan samhällets regionalpolitiska insatser? Denna frågeställning kan vara särskilt aktuell våren 1976. Nu kan vi summera tio år med den statliga lokaliseringspolitiska stödverksamheten, tio år med det statliga skatteutjämningsbidraget till kommuner och landsting och fem år med det statliga regionalpolitiska transportstödet. Genom dessa insatser har avståndsproblemet för varutransporter från Norrland minskat, kommuner och landsting har fått ekonomiska möjligheter att bygga upp en god service, och tiotusentals nya jobb har tillskapats med ett betydande samhällsstöd. Resultatet av de samhällsinsatserna har vi kunnat avläsa bl.a. i att mångårig befolkningsnedgång vid det senaste årsskiftet har förbytts i plussiffror i samtliga fem Norrlandslän. Detta är den ljusa sidan av utvecklingen i Norrland de senaste åren — resultaten av den förda regionalpolitiken. Men det finns alltjämt mörka moln över den utvecklingen. Dels finns bevis för att vi trots denna utveckling alltjämt har långt kvar till den regionala balans som är målet för de politiska insatserna. Dels har vi också nya och allvarliga hot emot balanssträvandena. Alltjämt är andelen arbetslösa mellan fyra och fem gånger så hög i skogslänen som den är i storstadslänen. Ännu är det långt kvar till dess vi kan tala om jämlika sysselsättningsmöjligheter för dem som bor i de nordliga delarna av vårt land i jämförelse med dem som bor i Syd och Mellansverige. Ännu finns det många och stora hinder för den regionala balans som regeringen och riksdagen har uttalat sig för. Ett av de största i dag anser jag vara de enormt höga personresekostnaderna för långresor, som utgör ett av de största handikappen för dem som bor i de nordliga delarna av vårt land. På det området behövs samhällsinsatser för att vi även i det avseendet skall kunna göra Sverige rundare. Nu väntar vi på förslag från regeringen om nya målsättningar och nya satsningar på sysselsättnings och regionalpolitiken. Jag hoppas att det förslaget skall ta upp ökade insatser mot den ojämlika sysselsättningen och de orättvisa persontransportkostnaderna i vårt land. Men det finns ett nytt problem i regionalpolitiken, som dykt upp de senaste åren, som kommit att med stor styrka verka i rakt motsatt riktning mot vad som är målsättningen för en bättre regional balans. Den problematiken svarar framför allt de stora och medelstora privata företagen för. När regeringen föreslog att investeringsfonderna skulle släppas friare, för att stimulera den industriella utvecklingen, var vi säkert många som kände stor oro för att detta skulle leda till en satsning framför allt i de redan industriellt överhettade delarna av vårt land. Nu kan vi konstatera att det har blivit så. Det ansvar för de regionalpolitiska målsättningarna som vi kunde ha hoppats att de privata stora och medelstora företagen med fondpengar skulle ha visat har man fullständigt struntat i. De två senaste åren — 1974 och 1975 — har den privata svenska industrin med fria investeringsfondsmedel inte satsat mer än ett par procent på industriutbyggnad i den tredjedel av vårt land som de två nordligaste länen Norrbotten och Västerbotten utgör. Drygt 4 mil debatt debatt jarder kronor varje år har man satsat i de sydligare delarna av landet.

Nylokalisering av privatägda företag eller utflyttning av enheter av svensk storindustri till Norrland — som särskilt finansministern för ett antal år sedan skickligt medverkade till genom investeringsfondsmedlens dirigering — tillhör numera sällsyntheterna. Norrlänningarna har anledning att känna en betydande oro för den frihet i industriutbyggnaden som det privata näringslivet har bjudits under de senaste åren. Den friheten har sannerligen inte inneburit några framsteg för en politik med målsättningen att nå regional balans i vårt land. Jag hoppas att regeringen i det förslag om regionalpolitiska styrmedel som man lovat att lägga fram för riksdagen under våren skall beakta den utveckling av industriverksamheten i vårt land som ägt rum under de senaste åren. Till herr Persson i Heden skulle jag vilja säga att det sannerligen inte är regeringen som medverkar till koncentrationen av industriutbyggnaden i vårt land. Det är den privata svenska industrin, såvida den inte hårdhänt dirigeras från samhällets sida. Om vi skall nå målsättningen med regionalpolitiken måste en fastare samhällsstyrning av industriutbyggnaden sättas in. Den privata industrin har inte visat sig ha det ansvar som man bl.a. från Industriförbundet så många gånger har talat om.

Herr talman! Det svenska samhället har under en historiskt sett kort tid förändrats från ett ekonomiskt primitivt agrarsamhälle till ett högt utvecklat industriland. Den transporttekniska utvecklingen har på ett avgörande sätt medverkat till denna utveckling. Kanalerna, järnvägen, bilen, flyget, elkraftsförsörjningen och telekommunikationerna har på ett drastiskt sätt ökat våra kommunikationsmöjligheter. Men den transporttekniska utvecklingen, som varit en av de avgörande faktorerna för den industriella strukturomvandlingen, har som bieffekt medverkat till en icke önskvärd regional obalans inom landet. Under senare år har man på olika sätt försökt att effektivisera regionalpolitiken. Kommunikatio nerna har då bl.a. i olika utredningar framhållits som viktiga regionalpolitiska styrmedel. Min uppfattning är dock att man hittills kanske underskattat kommunikationernas betydelse som styrmedel för en ökad regional balans i vårt land. Jag vill i mitt anförande peka på en region med balansproblem, nämligen Mälardalen, där det finns såväl orter med överhettningsproblem som orter med stagnationsproblem. Mälarregionen är ett av de mest trafikintensiva och svårplanerade områden som finns i vårt land. Det är nödvändigt att mer uppmärksamma det samband som finns mellan Storstockholms och de kringliggande länens utvecklingsfrågor. Mälardalen väster om Stockholm får inte — med eller utan utflyttade statliga verk — betraktas som ett reserv och genomfartsområde utan måste inordnas i en helhetssyn för hela områdets framtida planering. Transportsystemet är ryggraden i alla befolkningskoncentrationer. Men det är en mycket dyrbar apparat när alltför många bilar och människor skall trängas om utrymmet, vilket inte minst invånarna inom Storstockholmsområdet fått erfara. Jag tror att det finns anledning att inför riksdagen på nytt aktualisera det projekt som tre forskare presenterade för några år sedan under namnet Städer i samverkan — exemplet Mälarstad. Som ett alternativ till ett förvuxet Storstockholm föreslog dessa forskare en integration av små och medelstora städer runt Mälaren, sammanknutna av snabba tågförbindelser. För de ca två miljonerna människor i Mälardalen skulle det kunna innebära en bättre boendemiljö, renare luft, mindre resbehov än i storstaden. Mälarstaden skulle bättre kunna erbjuda alternativ i arbeten, skolor, sjukvård och bostad. Många människor skulle finna sysselsättning på bostadsorten samtidigt som de inom ett rimligt reseavstånd hade rikt differentierade möjligheter till arbetstillfällen, utbildning och fritidsaktiviteter. Järnvägen är det transportmedel projektet Mälarstad bygger på, och järnvägen rymmer i sådana här sammanhang en omfattande utvecklingspotential. En viss upprustning av spårstandarden och införande av fjärrblockering är åtgärder som redan vidtagits för att göra tågförbindelserna mellan Västerås och Stockholm snabbare. Det har på denna sträcka inneburit ett ökat antal tågresenärer. Om man förbättrar framkomstmöjligheterna på vissa delsträckor genom att anlägga dubbelspår kan ytterligare tidsvinster göras. Den del av en järnvägsring runt Mälaren där behoven av upprustning i dag är störst är på bandelarna Södertälje-Eskilstuna Västerås, som i dag endast är godkända för hastigheter på upp till 90 km/tim. debatt debatt delser.

Utöver fördelarna med snabba förbindelser vinner man den effekten att privatbilismen ökar mindre än vad den annars skulle gjort. Vi får dessutom en robustare arbetsmarknad och en rikt differentierad region, där vi lättare kan angripa de balansproblem som då och då uppstår på olika områden av samhällslivet. Det jag hittills sagt har mest berört persontrafiken på järnväg inom Mälarregionen. Jag vill, innan jag slutar, framhålla det önskvärda i det att en ökande andel av godstransporterna förs över till järnväg. Det finns många skäl som talar för detta: trafiksäkerheten på våra landsvägar, energi och miljöaspekter m.m. Jag tror att SJ i dag — och ännu mer i framtiden — har goda tekniska resurser för att lösa industrins transportproblem. Vissa containeranläggningar utnyttjas f. n. inte i tillräcklig omfattning. En väsentlig förutsättning för att SJ med större framgång skall kunna hävda sig i konkurrensen om godstransporterna torde vara att beslutsbefogenheterna decentraliseras till trafikområdena så långt som möjligt. SJ har f. n. långa beslutsvägar, vilket försvårat möjligheterna till en god och flexibel service och snabba besked. För att åstadkomma korta och snabba beslutsvägar borde det vara tänkbart att reducera antalet trafikområden samt att i ansvarshänseende ställa trafikområdescheferna direkt under centralförvaltningen i Stockholm när det gäller ärenden rörande fraktavtal och liknande. Det är min förhoppning att det kommande riksdagsarbetet skall ge järnvägstransporterna en mer framträdande plats i det svenska transportarbetet, och även om inte järnvägen kan bli hela svenska folkets järnväg i den bemärkelsen att alla människor har tillgång till järnväg på sin ort, så bör järnvägarna ändå kunna tjäna som pulsådror för landtransporterna i vårt land.

Herr talman! Det har redan sagts mycket om regional balans i denna debatt, och det har slagits fast att det är ett av samhällsverksamhetens mål att nå en sådan. Detta förutsätter, som också har sagts, ett samlat grepp över utvecklingen inom alla sektorer. Mål och medel inom t.ex. arbetsmarknadspolitiken, regionalpolitiken, trafikpolitiken, energi och miljöpolitiken måste självklart vara så utformade att samspel mellan samhällssektorerna uppnås och att en fortsatt samhällsutveckling kan förverkligas under effektiva och harmoniska former. Utvecklingen inom transportsektorn är av central betydelse när det gäller att forma vår framtida näringslivsstruktur och vårt framtida bosättningsmönster. Det starka sambandet mellan transportsektorn och andra samhällssektorer ställer krav på samplanering och samordning. När vi nu eftersträvar en balanserad regional utveckling måste också fortsatta satsningar göras i trafiksystemet för att ge önskvärd utvecklingsstimulans på såväl den regionala som den lokala nivån. Herr Sundgren har i sitt anförande nyss berört de besvärliga planeringsoch utvecklingsproblem som finns i landskapen runt Mälaren. Jag har, herr talman, för avsikt att i fortsättningen uppehålla mig vid de speciella omständigheter som gör det ytterst angeläget att någonting händer på trafikområdet i Mälardalen och i Södermanlands län. Utvecklingen inom länets näringsliv har tidigare berörts i skilda sammanhang, och det har fastslagits att det beträffande både Eskilstunaregionen och andra delar av länet är nödvändigt med just ett samlat grepp för utvecklingsstimulans. Inom det socialdemokratiska partiet i Sörmland råder också en mycket positiv anda när det gäller att driva på utvecklingen och trygga sysselsättningen i länet. Glädjande nog har dessa strävanden även vunnit anslutning från övriga partier. Vi har sedan länge påtalat olika brister i kommunikationerna. Vi ser emellertid den regionala trafikplanering som genomförts som mycket värdefull när det gäller att förbättra såväl persontrafiken som godstrafiken i länet. I planerna har målen för trafikförsörjningen redovisats och bristerna i nuvarande försörjning analyserats. Förslagen, som redovisats i trafikplanerna, kommer allmänt att innebära avsevärda förbättringar när det gäller tillgängligheten till allmänna kommunikationer. Det är nu angeläget att planerna på såväl personsidan som godssidan förverkligas. Jag vill i detta sammanhang starkt understryka länsstyrelsens förslag till dimensionering och lokalisering av terminalanläggningar i anslutning till godstrafiken. Det är viktigt inte minst från ekonomisk synpunkt att anpassa investeringar i trafikanläggningar så att de främjar ett effektivt utnyttjande av transportapparaten. I anslutning till den regionala trafikplaneringen finns det på personsidan förhållanden inom länet som är värda att uppmärksamma. Jag tänker då bl.a. på trafikstandarden till och från Stockholmsområdet. För oss sörmlänningar är det angeläget att ha goda förbindelser med Stockholm. Huvudparten av länets kontakter utåt riktar sig till detta område. En stor del av befolkningen i länet har Stockholmsregionen som dagligt resmål för arbete eller service, det har de inventeringar som gjorts i samband med trafikplaneringen klart visat. Dessutom — det är också viktigt i sammanhanget — utgör vårt län en alltmer attraktiv boende och rekreationsmil;ö för många människor i Storstockholmsområdet. Vi har tidigare motionerat — bl.a. år 1974 — om behovet av ett förbättrat järnvägsnät inom länet. Med hänsyn till att så många är beroende av täta kontakter med huvudstaden är det mest angeläget att vi får snabbare och tätare förbindelser med Stockholm. Vi anser därför att en upprustning av vissa bandelar är nödvändig, t.ex. mellan Eskilstuna och Stockholm. Det gäller bl.a. rätning av banan, vilket skulle göra det möjligt att öka reshastigheten. En förbättring av denna förbindelse skulle vara av mycket debatt Allmänpolitisk debatt stort värde, inte minst för utvecklingen i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. När det gäller den interregionala trafiken är det vidare angeläget med goda förbindelser mellan Eskilstuna, Västerås och Örebro, detta med hänsyn till att utvecklingen alltmer går i riktning mot ett gemensamt utnyttjande av befintliga utbildnings och sjukvårdsresurser. Vi har tidigare från sörmlandshåll hävdat angelägenheten av en snabb förbindelse runt Mälaren. Behovet kvarstår — förstärkt, vågar jag påstå — och herr Sundgren har ju också nyss i sitt anförande varit inne på den frågan. Behovet av tätare och snabbare förbindelser med Stockholmsområdet är starkt uttalat, men självfallet behöver vi för att trygga länets fortsatta utveckling även satsa på trafiken inom regionen. Det gäller här inte minst att förbättra den kollektiva trafiken. På socialdemokratisk sida anser vi det nödvändigt med ökade samhälleliga insatser av olika slag. Kommuner och landsting måste känna sitt ansvar för länets invånare och medverka till att ge kollektivtrafiken ökad tillgänglighet. Det är vidare angeläget att kommuner och landsting medverkar till att göra prissättningen på trafiktjänsterna attraktiv. Kostnaderna för en standardförbättring inom länet måste enligt vår uppfattning bäras solidariskt av alla. Fullföljandet av intentionerna på det regionala planet som konkretiserats i de regionala trafikplanerna kräver dock fortsatta insatser från statens sida förutom på kollektivtrafiken även på andra områden inom trafiksektorn. Det gäller t. ex vissa angelägna vägprojekt inom länet där trafikfrågan är direkt styrande för den fortsatta kommunutvecklingen. Jag tänker här på förbindelserna mellan Eskilstuna och Strängnäs när det gäller såväl trafikutbud som vägstandard. Europaväg 3 har således på sträckan mellan Strängnäs och Eskilstuna en låg standard med korta siktsträckor. Trafiksäkerheten längs den aktuella vägsträckan är otillfredsställande, särskilt mot bakgrund av att resandet mellan Eskilstuna och Strängnäs är av stor omfattning. En betydande del av denna trafik består av arbetsresor samt resor till serviceinrättningar i Eskilstuna. När det gäller angelägna vägprojekt tänker jag vidare på trafiksituationen vid Strängnäs. Riksväg 55, som har en mycket hög trafikintensitet, går f.n. genom Strängnäs centrum samt på en 40 år gammal rörlig bro över Strängnäsfjärden. Bron är smal och har otillräcklig bärighet, och den har vid flera tillfällen haft skador som inneburit avstängning. Från trafiksäkerhetssynpunkt medför trafiken med tunga lastbilar på de smala gatorna genom den gamla bebyggelsen stora problem. Broöppningarna stör dessutom trafikrytmen och orsakar trafikstockningar. En förutsättning för att Strängnäs skall kunna fungera som centralort inom kommunen torde vara att den centrala delen befrias från genomfartstrafiken. Bron och genomfartsleden vid Strängnäs är frågor som har en framträdande plats i länets långtidsplanering. Från socialdemokratiskt håll har vi sedan länge drivit bl.a. frågan om förbättringar av riksväg 55 vid Strängnäs. Vi beklagar att vägverket i sin flerårsplan inte delar vår uppfattning i fråga om prioritering av resurser. I den mån en ombyggnad inte kan ske med ianspråktagande av ordinarie vägpengar bör förutsätt Avslutningsvis, herr talman, vill jag uttrycka en förhoppning om en fortsatt satsning på kollektivtrafiken. Jag vill också än en gång betona vikten av att den genom samhällsinsatser får chansen att hävda sig på prisområdet. Det är angeläget från jämlikhetssynpunkt i första hand, men det är också nödvändigt för att kollektiva färdmedel skall framstå som ett realistiskt alternativ till den egna bilen. Slutligen hoppas jag att den förbättrade kollektivtrafiken för Södermanlands del — det gäller både Eskilstuna och Nyköpingsområdet — kommer att innebära bättre förbindelser med Stockholm.

Herr talman! I debatten om sysselsättningsfrågorna måste vi — av ekonomiska skäl — skilja på två huvudformer av arbeten. Jag avser då de arbeten som i sin helhet kostar pengar att bedriva och de som i stället inbringar pengar. Den huvudform som kostar pengar för enskilda människor och för samhället är de olika förvaltnings-, vård och servicearbetena, som vi alla förvisso är i hög grad beroende av. Men den arbetsformen ger inte något nytillskott av pengar till landet. För att verkligen ha råd att utöka den sektorn är vi i högsta grad beroende av den andra huvudformen av arbete. Det är den varu och tjänsteproducerande sektor som genom export kan öka storleken av vår totala försäljningsmarknad och förhoppningsvis tillföra vårt land en välståndsbevarande valutaökning. Det är ju i huvudsak genom exportverksamheten som vårt hittillsvarande välstånd har kunnat uppnås och bibehållas. Det började omedelbart efter andra världskriget, då efterfrågan på den intakta svenska industrins produkter var mycket stor och den svenska tillgången på råvaror och elkraft var riklig och billig. I dag är läget mera bekymmersamt. Det är inte alls svårt att tillverka mycket mer varor än vi framställer i dag. Här finns lokalutrymmen, maskiner och friställd arbetskraft som skulle räcka till en avsevärt utökad produktion. Men det är just det viktiga ordet efterfrågan som är nyckeln till våra exportmöjligheter. Då vi i dag har bland världens högsta priser på våra varor — och inte gärna kan sänka lönekostnaderna — tvingas vi till att försöka skapa efterfrågan på våra traditionella produkter, dvs. att på nytt inrikta världsmarknadens intresse på de svenska produkterna. Detta görs också genom de olika branschorganisationerna och genom statens olika exportfrämjande organ, i det att man på olika sätt visar upp sådant som svensk industri kan producera. Industrin försöker internt att anpassa sina produktpriser till världsmarknadspriserna, bl.a. genom rationalisering och viss omstrukturering. Detta hjälper till viss del men inte tillräckligt, eftersom hela den svenska hanteringskedjan från råva debatt debatt ruframställning till färdig produkt inkl. transporter, emballage m.m. fortfarande är bland världens dyrare procedurer. Rationaliseringen och omstruktureringen ställer samtidigt många människor utan arbete. Inte minst inför locktonerna om god tillgång på kärnenergi tycks industrin börja satsa rätt kraftigt på automatisering av tillverkningsprocesserna. Man får ju investeringsbidrag till de nya automatmaskinerna, som i allt hastigare takt konstrueras och tillverkas av skickliga maskinleverantörer i och utom landet. Maskinen förutsättes arbeta snabbare, billigare och kanske mera perfekt än den mänskliga arbetskraften. Dessutom kostar den inte någon betungande arbetsgivaravgift. Men risken för minskning av antalet arbetstillfällen ökar ytterligare. Vårt land behöver definitivt flera hundra tusen nya arbetstillfällen, och i första hand sådana som verkligen kan ge landet inkomster. Man säger ofta att nya arbetsplatser kostar några hundra tusen kronor per anställd att tillskapa, men så dyrbart behöver det visst inte vara. Det står tiotusentals maskiner av olika slag oanvända vid tusentals arbetsplatser över hela landet, och elkraften räcker gott till att driva dem med — särskilt om man gör de stora besparingar av energi som kan göras vid vissa processindustrier. Man skulle nästan kunna säga: Ju mer lätttillgänglig elenergi, desto mer automatisering — ju mindre elenergi, desto mer behov av mänsklig arbetskraft. Det är främst de farliga, tunga och smutsiga arbetena som bör göras av industrirobotar och automater. Resten bör vi låta människorna sköta även i fortsättningen. Men nu gäller det alltså att öka våra exportmöjligheter. Vad ledningen för mindreföretagen verkligen behöver först och främst är inte lånemöjligheter, investeringsbidrag och räntesänkning utan det är en säker avsättningsmarknad för sina produkter. Den stora osäkerheten inför framtiden är troligen den mest dämpande faktorn på entusiasmen och effektiviteten även hos de mest djärva och utvecklingsbara företag. Om bara tilltron till framtiden och en säker efterfrågemarknad kan upptäckas och upprätthållas så vågar säkert flera småföretagare föra den sega kampen för sitt företag vidare. Den dynamiska kraften hos landets många mindreföretag bör därför uppmuntras och stödjas även med andra medel än de rent ekonomiska. Och det är här som det behövs nya, rejäla hjälpinsatser, som inte kostar så mycket men kan ge återbäring i form av tusentals nya arbetstillfällen. I stort sett gäller att mindreföretagen — hur skickliga och effektiva de än är — har mycket begränsade möjligheter att hävda sig på marknader i främmande länder. Ju mer avlägsna marknader — desto svårare att få kontakter och marknadskännedom. Och det är just marknadskännedom som behövs för att kunna svara upp mot det viktiga nyckelordet ”efterfrågan”. De som vill exportera en produkt —- den må vara hur attraktiv som helst på den svenska marknaden — gör en stor och dyrbar chansning, som tyvärr ofta misslyckas då man satsar på olika utlandsmarknader. Antingen råder ingen efterfrågan på just den produkten eller också finns motsvarande produkt redan där, men till lägre pris eller bättre anpassad till just den marknaden. De svenska mindreföretagen vet nämligen inte tillräckligt mycket om efterfrågan, behov, önskemål och krav som råder på den tilltänkta marknaden. Deras produkt är vanligen anpassad till det egna företagets tillverkningsidéer, metoder och allmänna inriktning inom Sverige. Varan blir med andra ord producentanpassad. Men de varor som skall kunna ha framgång på världsmarknaden måste fylla resp. marknads aktuella behov. De varor som vi vill exportera måste vara marknadsanpassade. Att hjälpa mindreföretagen till kunskap om marknadsbehovet i olika delar av världen är kanske det allra viktigaste som kan göras för att främja exporten. Det innebär en form av återanpassning till den marknadssituation som rådde under den svenska exportindustrins glansperiod, då man arbetade helt i linje med rådande efterfrågan. Så gör våra storindustrier alltjämt. Genom sina organisationsenheter ute på världsmarknaden skaffar man sig kontinuerligt kunskap om vad som verkligen behövs på resp. marknad, och man tillverkar i stort sett inte några produkter som man inte har avsättning för. För att underlätta för mindreföretagen — och därigenom skapa arbetstillfällen — bör man ge de mindre exportföretagen en avsevärt utökad teknisk exportservice av uppsökande karaktär. Man bör därför förstärka våra handelssekreterarkontor och övrig utlandsrepresentation med personal som är tekniskt, försäljningsmässigt och kreativt inriktad. Dess uppgift bör vara att bokstavligen gå ut och söka efter lämpliga tillverkningsidéer och marknadsbehov. Om svenska exportprodukter skall anpassas till marknadsbehovet och efterfrågan så måste allt detta vara känt hos tillverkaren — och det är den mycket viktiga men ännu felande länken i mindreföretagens exportkedja. Att förse våra världsmarknadsfrämmande mindreföretag med pålitliga tillverkningsförslag som slutgiltigt kan komma att leda till avsättning av den färdiga produkten — det är kanske viktigare än att i olika politiska utbud laborera med diverse ekonomiska räddningsbidrag. Hur mycket pengar som än erbjuds till vissa småföretag så kan dessa visserligen producera mera men inte sälja mera, om inte den rätta efterfrågan finns, dvs. att marknadsanpassningen sköts rätt. Det är inte alls svårt att tillverka varor. Svårigheten ligger som bekant i att sälja dem. Landets mindreföretagare måste alltså snarast ges de viktiga informationer som en effektiv uppsökande marknadsinventering kan lämna. Jag har några år i följd med motioner försökt anvisa olika sätt att ge denna service. I år tycks motionen ha kommit på avvägar, men jag vill nämna att förra årets motion har nummer 1975:283, om någon läsare av protokollet skulle vara intresserad av innehållet. Vad gäller export av byggvaror får jag hänvisa till motionen 1975/76:1764. Men en annan mycket viktig fråga för exporten gäller framställningen av nya, unika produkter. Det är alltså svårt att konkurrera när det gäller Allmänpolitisk debatt debatt allt fler av våra traditionella produkter. Snart tillverkar varje land sina egna kylskåp, spisar osv. till lägre priser än de svenska. Därför bör vår exportindustri satsa på framtagning av nya, unika produkter, vara först med dem på världsmarknaden och sälja så länge som det går. Den konkurrensmöjligheten har vi genom landets många skickliga uppfinnare och en förhållandevis lätt anpassningsbar småindustri. Men för att åstadkomma goda resultat på det området måste landets seriösa uppfinnare och de innovativa mindreföretagen få en ännu bättre service med avseende på patentfrågor, möjlighet till experiment och modelltillverkning, tillgång till idébank osv. Verksamheten genom STU räcker inte på långa vägar för att fånga upp och hjälpa fram de tillverkningsvärda uppfinningsidéer som finns ute i landet. De bra företagarföreningarna gör god nytta — de dåliga har inte tillräcklig fantasi och skaparkraft för att ta vara på det exportmässigt värdefulla. Det regionala utvecklingscentrum i Skellefteå är en fin försöksverksamhet, och det bör snarast skapas några center till i landet — nästa gärna i Västmanland, som är ett sedan gammalt känt stort industrilän men som har fått bekymmer med sysselsättningen. Jag har väckt en motion som just handlar om Västmanland och industrin där. Men vad som verkligen behövs i varje län är ett kollektivt industrihus där länets mindreföretagare, uppfinnare m.fl. kan samsas om utrymme och maskiner för att utföra experiment och försökstillverkning av tillverkningsvärda artiklar. Enskilda uppfinnare och småföretag med begränsad maskinutrustning har inte de resurser som erfordras för att tillverka en fungerande försöksmodell. Men ett gemensamt — kollektivt —- industrihus, som kan vara en nedläggningshotad industri eller en handikappverkstad eller en yrkesskola, kan ge denna värdefulla hjälp till att skapa nya unika produkter för vår export. Den verksamheten bör alltså stödjas och uppmuntras. Herr talman! Som siste talare då vi nu från avsnittet om arbetsmarknadsfrågor går över till sociala frågor kommer jag helt naturligt in på sjukdomssituationen. Den nya rekordnoteringen över 100 miljoner sjukdagar under år 1975 måste ses som en varningssignal. Produktions-, löneoch skattebortfallet uppgår till flera tiotal miljarder kronor, och mycket mänskligt lidande uppkommer. Ännu är långt ifrån alla miljörisker och arbetsskador eliminerade. Ännu har strävandena till förebyggande verksamhet bara kommit en liten bit på väg. Den skickliga svenska sjukvården arbetar för högtryck men hinner inte med all erforderlig behandling. Alltför många människor köar i väntan på behandling. Det är en högst otillfredsställande situation. Men i grunden är det inte alls sjukvårdens fel att många människor får vänta. Grundfelet ligger i att det är alldeles för många människor som blir sjuka. Jag tillåter mig att upprepa detta: Det är tyvärr alldeles för många människor som blir sjuka och skadade. De förebyggande åtgärderna måste förbättras, resurserna härtill måste förstärkas och samordnas. Det är nu tio år sedan jag först begagnade ordet friskvård. Det är också tio år sedan jag framlade förslag om att samordna landets hälsovårdande myndigheter till ett hälsodepartement. 1975 har några läkare i skrift anfört att detta steg verkligen bör tas nu. Jag har föreslagit det i en motion i år . Det nya ord som jag vill lansera i det sammanhanget är hälsoskydd i stället för hälsovård. Alla landets hälsoskyddande tjänstemän och organisationsenheter — det må gälla arbetarskyddsombud, hälsovårdsinspektörer, sköterskor, läkare eller andra — har f. n. minst fyra olika huvudmän i hälsoskyddsfrågor. Det är arbetarskyddsstyrelsen, livsmedelsverket samt delar av socialstyrelsen och naturvårdsverket. Det kan aldrig bli någon riktig ordning på detta viktiga område — i varje fall inte någon riktig samordning — förrän man slår ihop de hälsoskyddande funktionerna till en väl samlad och effektivt målinriktad toppresurs. Den må gärna konkurrera med socialstyrelsen i vad gäller att hjälpa människor från sjukdom och skador, men socialstyrelsen har tillräckligt bekymmer med att hjälpa dem som redan har blivit sjuka. Socialstyrelsen har f. ö. kanske dragit på sig extra bekymmer genom att inta en så avvisande hållning gentemot THX och andra naturmedel av olika slag än om man hade varit litet mer förstående för svenska folkets inställning till olika naturenliga medel och metoder. Socialstyrelsens hållning kan naturligtvis betecknas som akademiskt rätlinjig, men den saknar av allt att döma den folkliga förankring som kan sägas överensstämma med en aktiv patientpolitik. Det bör äntligen göras klart för socialstyrelsens sjukvårdande del att sjukvården måste inrymma betydligt mer än högkvalitativ teknisk utrustning, starka kemiska läkemedel och skicklig, men alltför hårt rutinbelastad personal. Man talar om psykosomatiskt betingade sjukdomar. Man erkänner förloppet psykisk och därmed senare total ohälsa. Man försöker att snabbt bota den somatiska delen — den kroppsliga sjukdomen — men hinner inte med att följa upp den psykiska återvägen till full hälsa. Den alltmer mekaniserade sjukvården tillgodoser troligen inte i tillräckligt hög grad de känslomässiga behov som många — och särskilt då sjuka — människor har. I det hänseendet lämnas de ofta till sig själva eller till att söka mera förstående medmänniskor. Där står då bl.a. den icke konventionella medicinen, de fria utövarna och hälsokosthandeln till tjänst. Det måste få anses som värdefullt att enskilda människor genom egna aktiviteter försöker behålla sin hälsa och t.o.m. bota sina krämpor. Men att läka och bota upphör tyvärr alltmer att betraktas som en egen aktivitet och blir i allt högre grad läkarens och lasarettens uppgift. Den sjuka människan kommer i ökande omfattning att omhändertas av tekniska ingenjörsprodukter och kemiska preparat. Sjukvården håller därmed på att förvandlas från en personlig tjänst av sjukvårdspersonalen till en teknisk produkt från en myndighet. På detta sätt förlorar människorna alltmer sin vilja och kraft att dra försorg om sig själva — sin egen hälsa — och till slut upphör de kanske helt att tro att ett självständigt handlande över huvud taget är önskvärt och möjligt. I stället för att Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt mobilisera patientens självläkande krafter och använda naturens egna läkemedel, förvandlar den moderna tekniska sjukvården patienten till en kraftlös och oförstående åskådare. De kemiska syntetläkemedlen skall i många fall undertrycka den aktuella sjukdomens symtom: feber, bakterier vid infektion, lindra smärtor, reglera blodtryck m.m. Detta ger inte verklig läkning i den meningen att man stimulerar t.ex. sviktande organ till bättre funktion. Det fungerar i stället — i många fall — som en protes eller t.o.m. en beroendeskapare. Ett verkligt läkemedel — ett terapeuticum — har en mera helhetsverkande process, på längre sikt. Det skall helst fungera som en impulsator till en naturlig självverkande funktion utan att inkräkta på den biologiska processen. Vi vill från centerhåll alltså framhålla värdet av att bl.a. fortsätta försöken med THX enligt motion 1975/76:1238 och att äntligen få ett organ som i alla avseenden fungerar som ett hälsodepartement.

Herr talman! Jag står som första talare under den allmänpolitiska debattens rubrik Social och familjepolitik m.m. Det står också ett ”m.m.” och jag tänkte i huvudsak hålla mig till detta och i det begreppet inrymma brottsutvecklingen och rättstrygghetsfrågorna. Sammanhanget finns i alla fall mellan social och familjepolitik och rättstrygghet. Därför är det måhända inte så ologiskt. Jag skulle först vilja peka på den brottsutveckling som vi har upplevt den allra senaste tiden och notera att under sexmånadersperioden april —-september 1975, jämfört med motsvarande tid 1974, har både våldsbrott och egendomsbrott visat väldigt stor ökning. Våldsbrotten ökade med inte mindre än 13 96 och egendomsbrotten med 17 96. Om jag tar upp ett par specifika frågor inom ramen för egendomsbrott så visar statistiken att inbrotten i bostad ökade med 32 96 och inbrott i källare och vindskontor med inte mindre än 46 96. Statistik får man naturligtvis ta med en nypa salt — det har vi från vårt håll gjort gällande i många sammanhang. Men om man ser brottsutvecklingen i ett längre perspektiv kan man ändå inte komma ifrån att det finns en tydligt markerad tendens till ökad brottslighet. Den inger oro och bör mana till ytterligare insatser. I internationellt perspektiv ligger Sverige ganska illa till, om man ser till antalet brott per 100 000 invånare. Jag har uppgifter om att Storbritannien, Italien, Västtyskland och Österrike har 3 000-4 000 brott per 100 000 invånare, under det att vi här i Sverige kommer upp i närmare 8 000 brott per 100 000 invånare. Även om det kan sägas att det är en internationell tendens att brottsligheten ökar kan man alltså påstå att vi här i Sverige ändå ligger ganska illa till i detta hänseende. Man hade kanske väntat sig att någon oro över denna utveckling skulle komma till uttryck i justitieministerns avdelning av budgetpropositionen. Men det saknas helt. I stället menar justitieministern att rättvisan inte längre får kosta vad den kostar. Man måste börja med en prioritering av de åtgärder som samhället kan kosta på sig för att tillvarata rättsskyddet. Jag skulle vilja ställa en motfråga: Får verkligen brottsligheten kosta de enskilda vad den kostar? Är inte det en mer vital fråga än frågan, vad samhället skall ha råd att satsa för resurser? Lennart Geijer går också vidare med sin reformpolitik när det gäller avkriminalisering eller nedkriminalisering. Jag vill inte säga att vi i moderata samlingspartiet är negativa till en sådan utveckling i och för sig. Vi noterar t.ex. med stor tillfredsställelse att förslag nu äntligen framläggs om att avkriminalisera fylleriet. Det är någonting som riksdagen begärt för länge sedan. Nu har vi äntligen att emotse ett förslag, och det tycker vi är utmärkt. Men vi frågar oss varför det är så viktigt att avkriminalisera egendomsbrott när de riktar sig mot de enskilda, samtidigt som man skärper åtgärderna när det gäller att tillvarata samhällets intresse av att avgifter och skatter betalas till punkt och pricka. Jag vill understryka — jag tror det är nödvändigt att göra det — att vi icke försvarar skattebrott. Men vi hävdar att det måste bli balans i synen på brott mot enskilda och brott mot samhället. Det senaste konkreta exemplet på regeringens syn på skyddet för enskilda mot egendomsbrott fick vi när man beslöt sig för att sänka straffet för flertalet inbrottsstölder i bostäder; de skall inte längre betraktas som grov stöld. Mot detta reagerade med all rätt hela borgerligheten, men socialdemokrater och kommunister röstade för regeringens förslag, och det blev riksdagens beslut. Att avkriminalisera eller som i detta fall sänka straffet för brott får man väl säga är en mycket originell åtgärd för att möta den stigande brottsligheten. Det hade varit lämpligare, tycker jag, att föreslå åtgärder som kunde minska antalet inbrottsstölder. Det finns en sak som alla partier, tror jag, här i riksdagen är överens om, och det är vikten av att sätta in brottsförebyggande åtgärder. Om detta kan man tala både långt och vackert och säga bra saker. Men när man tänker efter vad brottsförebyggande åtgärder konkret innebär finner man att tyvärr också på den punkten en viss kritik kan riktas mot regeringen. För min personliga del anser jag att en sådan fråga som normbildningen i ett samhälle är av grundläggande betydelse. Jag påstår inte att det är regeringen som har huvudansvaret för den normupplösning som vi kan notera här i landet, men jag menar att regeringen dragit sitt strå till stacken, exempelvis när det gäller synen på snatterier och den information som gavs i samband med att snatterierna avkriminaliserades. Jag tror inte att man saklöst kan säga att nu spelar det inte längre någon roll med snatterier, bara det tillgripna håller sig under ett visst belopp. Jag tror också att talet om att det är samhällets fel att någon begår brott är felaktigt och missvisande. Det ger på något sätt vid handen att man tar bort ansvaret från den enskilda människan för vad hon gör. Och det ansvaret måste i stället understrykas. Det är klart att man kan säga att samhället har felat, men då menar jag att det är den förda politiken debatt Allmänpolitisk debatt som har varit misslyckad i vissa hänseenden, exempelvis när det gäller att medvetet söka styra över från familjen till samhället ansvaret för barnens fostran. Även för skolans del har det obestridligen funnits svåra ordningsproblem som man inte heller har tacklat på ett tillfredsställande sätt. Särskilt oroande är det, herr talman, att ungdomsbrottsligheten är den typ av brottslighet som i dag ökar allra mest. Jag tror därför att det är de misslyckade brottsförebyggande åtgärderna som är en del av förklaringen till den olyckliga utvecklingen. Vi har från moderata samlingspartiet under flera år lagt fram förslag om varierande påföljder för ungdomsbrottslingar — påföljder som inte varit särskilt ingripande men som ändå skulle ha givit viss möjlighet till flexibilitet från domstolens sida när det gäller att utdöma påföljder. De förslagen har varje gång avvisats av regeringspartiet. Jag anser att det är nödvändigt att man nu tänker om så att man får större möjligheter att ingripa mot ungdomsbrottslingar i tid och så humant som möjligt men så att de ändå uppfattar det som en reaktion. Justitieministern nämnde själv i en artikel häromdagen att 70-80 96 av alla allvarliga brott bottnar i missbruksproblem. Tyvärr tror jag att han har rätt. Men min fråga är då: Vad har regeringen gjort för att sätta in motåtgärder, för att exempelvis söka hejda det svåra narkotikamissbruk som vi har i det här landet? Jag påstår att regeringen i huvudsak har gjort två saker: man har tillsatt utredningar på löpande band, den ena har avlöst den andra, och i övrigt har man sagt att man följer frågan med uppmärksamhet. Några konkreta förslag har man inte lagt fram. Många av de hänsynslösa vålds och mordfall som vi läser om bottnar i just missbruksproblem. Då är det ganska ohyggligt att behöva konstatera att samhällets åtgärder för att förebygga denna typ av brott har varit otillräckliga. Enligt min mening är det nödvändigt att vi skyddar gamla och svaga mot brott — vi måste skydda medborgarna i allmänhet men i synnerhet dem som har det besvärligt. Det förefaller emellertid som om justitieministern prioriterar åtgärder för att humanisera kriminalvården framför åtgärder för att skydda laglydiga medborgare mot brott. Det är väl en bristande balans som inte kan accepteras! Om justitieministern hade haft tillfälle att komma till kammaren i dag skulle jag ha frågat honom om han innerst inne är särskilt nöjd med den utveckling som vi upplever. Och om han inte är nöjd måste man fråga: Varför fortsätter han då på den inslagna vägen som om den hade varit framgångsrik? Det har den ju inte varit. Är det därför inte nödvändigt att tänka om när det gäller de viktiga frågorna om rättstrygghet? Hittills har det varit de borgerliga partierna som har drivit regeringen framför sig i dessa frågor, men nu är det verkligen dags att regeringspartiet prioriterar rättstrygghetsfrågorna på ett helt annat sätt än tidigare. En sak som är glädjande i detta sammanhang är att vi i dag kan konstatera att alla de tre borgerliga partierna är helt eniga om att rättstrygghetsfrågorna måste prioriteras — den slutsatsen har man kunnat dra av den hittills förda allmänpolitiska debatten.

Herr talman!

För att man skall kunna åstadkomma detta fordras att rekryteringen och utbildningen av personal anpassas till kraven. I annat fall drabbas vårdpersonalen på ett sätt som gör dess situation fullständigt olidlig. Jag vill här litet närmare gå in på personalsituationen, framför allt bristen på sjuksköterskor. Jag förutsätter därvid att man är införstådd med att jag i begreppet ”sjuksköterska” inbegriper såväl manliga som kvinnliga. Det råder i dag en stor brist på sjuksköterskor. Häromdagen kunde vi i dagstidningar läsa hur ett landsting i Västsverige stod inför tvånget att stänga en hel avdelning på grund av sköterskebrist. Det är alltså en situation som kan inträffa inte bara i semestertider. Antalet sökande till sjuksköterskeskolornas grundutbildning ligger skyhögt över intagningskapaciteten. År 1974 sökte 6 162. Endast 1 680 togs in, alltså ungefär en fjärdedel. Och av den av riksdagen beviljade utbildningskapaciteten på 970 terminskurser utnyttjades endast 800. Det är förunderligt att regeringen inte tagit initiativ för att rätta till förhållandena så att alla utbildningsplatser har kunnat utnyttjas. För budgetåret 1976/77 föreslås fortfarande medel till 970 terminskurser. Det är enligt folkpartiets mening nödvändigt att riksdagen nu hos regeringen begär särskilda åtgärder så att den utbildningskapacitet som beviljas kan utnyttjas fullt ut. Men behovet av vidareutbildade sjuksköterskor är mångdubbelt större än det antal som utbildas. Den bristen är verkligen ett allvarligt problem inom sjukvården. Ibland har man försökt lösa problemet med personalbristen genom att utnyttja icke fullt utbildad personal. Det kan ha varit nödvändigt för att hålla ett sjukhus öppet, men det är sannerligen ingenting som är bra. Det skapar otrygghet för såväl den som vårdas som den som vårdar. Även sjukhuspersonal skall ha arbetstrygghet genom utbildning för det jobb den skall utföra. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt nu liksom 1968 avgå för att gifta sig och bilda eget hem. Men vi har ju i dag en annan arbetssituation för unga människor. Enligt folkpartiets mening skall alla ha rätt till vidareutbildning. Ingen är färdigutbildad sjuksköterska förrän efter genomgången vidareutbildning. Utbildningssystemet bör därför byggas ut så att man klarar den målsättningen. Riksdagen bör alltså anta nya riktlinjer för dimensioneringen. Inte heller den medgivna utbildningskapaciteten för vidareutbildning har utnyttjats fullständigt under tidigare år. Ett fel kan vara intagningsförfarandet. Varför hårdnackat vägra att försöka tillämpa ett kösystem? Ansökningarna bör sändas till en central enhet, som sedan överför resp. ansökningar lokalt eller regionalt dit där utbildningen ges. Därigenom skulle dubbelansökningar elimineras, likaså inkallande av reserver i sista stund innan utbildningen skall börja. Det kan sannerligen vara svårt att med kort varsel rycka in som reserv framför allt till en skola som ligger utanför hemorten. Jag är väl medveten om att bristen på praktikplatser utgör ett stort problem för en utökad vårdutbildning på alla stadier. För att snabbt kunna öka utbildningskapaciteten är det därför nödvändigt att socialstyrelsen åtminstone tillfälligt ändrar praktikförhållandena. Detta bör gälla inom såväl grund som vidareutbildningen. Förvärvsintensiteten bland sjuksköterskorna är extremt låg. Enligt socialstyrelsens statistik var 1965 37,7 ". av alla sjuksköterskor helaktiva, 1973 endast 33,9 ".. Det kan inte bara vara en lönefråga, även om löneinsatser är viktiga. Det måste lika mycket vara fråga om arbetsmiljön och om service till sjuksköterskorna, t.ex. genom en ökad barnomsorg. Sjuksköterskan sliter hårt, har stort ansvar och hinner inte ge patienter den personliga omvårdnad som hon önskar ge dem och är utbildad för. Besvärligast och tyngst är det inom långtidsvården med ofta gamla och svårt sjuka patienter. Inom Stockholms landstingsområde finns enligt uppgift 1000 långvårdspatienter över 90 år. Man kan räkna med att åldringarnas antal stiger i hela landet, och jag frågar: Vem vill förneka att de gamla har rätt till en god omvårdnad? En sjuksköterska på en långvårdsavdelning med gamla höjde häromdagen ett nödrop i en insändare. Hon kallade sig och sina kolleger för sjukvårdens gruvarbetare. Varför kan man inte ge oss kortare arbetsdagar utan att skära ned lönen, frågade hon, och en tidigare pensionering? Ja, kanske vore ett flexibelt löne och pensionssystem en möjlighet att bättre klara den tunga långtidsvården. Den som arbetar inom sjukvården har ett hårt, stressande och ansvarsfullt arbete. Effekten av arbetstidsförkortningen har slagit snett och därigenom drabbat både personal och patienter och ofta lett till hårdare arbetsprogram för de anställda och därmed sämre kontakt med patienter. Herr talman! Riksdagen har ett stort ansvar för en utökning och förbättring av utbildningen för sjukvårdspersonalen och en förbättring av deras arbetsmiljö, så att den enskilde stimuleras att ta arbete och stanna inom vårdyrket. Därigenom kan man skapa en mänskligare vård med större mänsklig förståelse och kontakt.

Herr talman! Trygghet, frihet och valmöjligheter är väsentliga ting som centern i sitt arbete vill förena. Detta innebär att vi gemensamt måste lösa väsentliga uppgifter. Skall vi kunna göra det måste det finnas solidaritet människor emellan. Men det måste också finnas utrymme för personligt ansvarstagande. Vi har ofta från socialdemokratiskt håll hört att samhället klarar allt. Till det vill jag säga: Vi klarar inte samhället och vi klarar inte demokratin, om inte den enskilda individen känner ett ansvar. Men vi klarar heller inte problemen, om grupper i samhället känner sig utstötta, känner sig orättvist behandlade — inte känner gemenskap med sin omgivning. Orättvisor föder agg, agg föder våld och våldet kan ta sig uttryck i de mest absurda handlingar. I centerns partiprogram slås fast att vi utifrån grundsatsen om alla människors lika värde arbetar för att skapa ett samhälle där alla skall känna emotionell trygghet — ett samhälle där gemenskap, personligt engagemang och ansvarstagande stimuleras och där alla garanteras ekonomisk grundtrygghet. Vid årsskiftet fanns i Dagens Nyheter en intervju med statsminister Olof Palme. Han avslutade denna med att uttala behovet av ökad gemenskap människor emellan. Det är bra att statsministern inser detta behov, men samtidigt uttalade han sin övertygelse att det är socialismen allena som är vägen för att nå denna ökade gemenskap. Hur är det då beställt med den mänskliga gemenskapen efter alla dessa år av socialdemokratiskt styre? Har vi efter ett 45-årigt socialdemokratiskt styre fått en ökad gemenskap i vårt samhälle? Jag vill svara nej på den frågan. Vi har ökat vår ekonomiska standard, men samtidigt har för stora grupper den sociala välfärden i dess vidaste bemärkelse, den trygghet människor upplever genom goda mänskliga kontakter, minskat. Det är ingen liten grupp av vår befolkning som känner denna otrygghet. Jag har under många års arbete med sociala frågor mött detta. Vad är då anledningen till den utvecklingen i samhället? En starkt bidragande orsak är den koncentrationsprocess som drivits fram under de senaste årtiondena. Denna process och den befolkningsomflyttning som följt i dess spår har skapat svårigheter för många människor. För många har detta betytt kontaktlöshet, otrivsel, brist på gemenskap. Släktskap och gemenskap i de gamla miljöerna har brutits sönder utan att ersättas med en ny gemenskap. Det är inte alla som besitter den psykiska styrkan att klara en sådan omställning. Den snabba utbyggnaden i expansionsorterna har också inneburit att man inte hunnit med nödvändig utbyggnad av social och kulturell service. Detta har inte minst drabbat barn och ungdom. De ungdomsproblem som så ofta rapporterats, inte minst från de sterila bostadsområdena, skall vi inte förvånas över. Sannolikt kommer de inte att minska, utan debatt debatt i stället att öka åren framöver. 1960-talets koncentrationspolitik får dyrt betalas, inte endast genom skattepengar, utan av tusentals människor som kommit på livets skuggsida. Utslagningen på arbetsplatsen börjar för många av dessa människor innan de har kommit i beröring med arbetslivet! Denna utveckling har vidare resulterat i minskade och ibland obefintliga kontakter mellan olika generationer och samhällsskikt. Expansionsorterna har inte hunnit med utbyggnaden av olika serviceinrättningar, skolor och vårdmöjligheter. Människorna har inte getts möjlighet att växa ihop i en aktiv invånargemenskap. I flera regioner och deras glesbygder har folkavflyttningen inneburit minskat befolkningsunderlag, vilket ryckt undan grunden för service, kommunikationer, undervisning och andra väsentliga ting för människornas tillvaro och gemenskap. Utvecklingen har lett till att människor har sökt kompensera bristen på emotionell trygghet med materiella ting. Statusjakt och konsumtionshets har inneburit att ansvaret för och solidariteten med människor inte riktigt passar in i mönstret. Om det inte finns en gemenskapskänsla, om det är ovidkommande för mig hur min medmänniska har det, då blir samhället otrivsamt — det blir fattigt mitt i överflödet. Detta slår hårt mot alla dem som inte orkar med i jakten på materiella ting och inte orkar vara hundraprocentigt produktiva. Så har samhället måst vidta olika åtgärder på det sociala området för att rätta till de skador som uppstått på grund av att det centraliserade samhället inte tagit nödvändig hänsyn till individens behov och möjligheter att fungera när det har planerats. För att återknyta till statsministerns nyårsuttalande vill jag upprepa: Vi skapar inte gemenskap genom socialismen. Den socialism som Palme företräder har drivit en koncentrationspolitik som inte är oskyldig till dagens samhällsproblem. Eftersom den socialism som socialdemokraterna har utövat i 45 år inte har skapat den gemenskap människor emellan som är önskvärd, vill jag fråga statsministern vad det är för en socialistisk mönsterstat han vill skapa som skulle ge oss den gemenskap han talade om i sin nyårsintervju. Det skulle vara mycket värdefullt att få ett svar på den frågan. Naturligtvis låter det bra att tala om vilka insatser på det sociala fältet som görs för att hjälpa. Men det är bättre att förebygga. Det hjälper inte att bara registrera problemen och konstatera att de finns. Det är också viktigt att man analyserar orsakerna till dem. Vi måste inrikta vårt samhälle på att förebygga uppkomsten av sociala problem och att skapa ett samhälle där trygghet och gemenskap utgör grunden.

Om inte samhället kan tillgodose dessa grundläggande behov hos människorna får vi störningar och problem. Utvecklingen har klart visat att det av socialdemokraterna omhuldade centraliserade samhället inte klarar av uppgiften att tillgodose dessa grundläggande behov. Den uppgiften kan klaras endast i det decentraliserade samhället, ett samhälle där människorna känner medinflytande och gemenskap. Den gemenskapen måste barn och föräldrar få möjlighet att utveckla. Det är föräldrarna som har ansvaret för barnens vård och utveckling, men samhället måste skapa förutsättningarna för föräldrarna att fullgöra denna viktiga uppgift och ge dem sitt stöd på olika områden. Det måste ges möjligheter för föräldrarna att få uppleva den stimulerande uppgiften att följa ett barns utveckling under småbarnsperioden, under skolåldern och upp till vuxen ålder. Får föräldrarna den möjligheten är förutsättningarna goda för bra relationer och en helt annan öppenhet mellan föräldrar och barn under besvärliga tonårsperioder. Därmed skulle många av de ungdomsproblem som vi nu har aldrig behöva uppkomma. Det är med utgångspunkten att centern vill skapa goda förutsättningar för barnens uppväxt som vi har lagt fram vårt familjepolitiska program. De tre första åren i ett barns liv anses som grundläggande för personlighetsutvecklingen. Av allra största betydelse för barnets utveckling under dessa år är möjligheterna till en omfattande föräldrakontakt. Det är därför angeläget att man på alla sätt underlättar för föräldrarna att ägna så stor tid som möjligt åt sina barn. Vi vet också att många föräldrar önskar själva svara för barnens omvårdnad under dessa betydelsefulla år. Andra föräldrar önskar förkorta sin arbetstid eller arbeta deltid. Därigenom kan de ägna en stor del av dagen åt barnen, utan att för den skull släppa kontakten med förvärvslivet. För att föräldrarna själva skall kunna avgöra hur de vill fördela sin tid mellan förvärvsarbete och arbete i hemmet med barnens omvårdnad är det enligt centerpartiets uppfattning nödvändigt att införa ett vårdnadsbidrag. Därigenom skulle man kunna hjälpa många familjer över den ekonomiska tröskel som det innebär att avstå från förvärvsarbete helt eller delvis. Vårdnadsbidrag skall enligt centerpartiets förslag utgå till alla familjer med barn under tre år under den tid då ersättningen från föräldraförsäkringen ej utgår. Vårdnadsbidraget bör utgå med ett belopp som motsvarar en fjärdedel av lönen för en normalinkomsttagare. Detta svarar mot det inkomstbortfall som uppkommer för en normalinkomsttagare när någon av föräldrarna utnyttjar rätten till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. I dagens löneläge skulle detta innebära att vårdnadsbidraget bör vara 10 000 kr. per år. Vårdnadsbidraget är att betrakta som ersättning för det arbete man utför med vården av de egna barnen, och därför skall det liksom andra arbetsinkomster beskattas och ligga till grund för beräkning av ATP-poäng. Detta är, som Thorbjörn Fälldin slog fast i gårdagens debatt, en familjepolitik som ger trygghet för barnen och valmöjligheter åt föräldrarna. debatt Allmänpolitisk debatt Inriktningen av centerns familjepolitik är klart redovisad. Vårdnadsbidragets finansiering är ordnad. Inget annat parti har givit så klara besked om sin familjepolitik. Vårt förslag om vårdnadsbidrag, som vi förde fram första gången 1964, har år efter år fått allt större uppslutning. Också folkpartiet och moderaterna vill nu införa vårdnadsbidrag. Bara socialdemokraterna har inte givit något klart besked om familjepolitiken. Vi har endast mött de mest negativa reaktioner. Det är hög tid att även socialdemokraterna ger några positiva besked. Herr talman! Barnens rätt till goda uppväxtförhållanden är — vilket jag har givit uttryck för i mitt anförande — utgångspunkten för centerns förslag till åtgärder på det familjepolitiska området.

Herr talman! Själva ordet familjepolitik är egentligen missvisande. Det finns ingen familjepolitik. Det finns däremot en stor och allmän social fördelningsfråga i samhället. Men den berör inte bara hushåll med barn. Den har betydelse för alla människor som är drabbade av de ekonomiska och sociala orättvisorna i samhället. Dessa orättvisor kan drabba människorna i deras egenskap av lågavlönade, utslagna, arbetslösa eller handikappade. Orättvisorna kan drabba dem därför att de är kvinnor. Man kan drabbas oavsett om man är ensamstående eller lever i en familjegemenskap. Man kan drabbas av de särskilda påfrestningar som det innebär att vara barn — barn i en torftig miljö eller barn i ett samhälle som prioriterar kommersiella och profitinriktade verksamheter på barnomsorgens bekostnad. När man strider för barnens rättigheter är det ett led i striden mot klassamhällets orättvisor i allmänhet. Det kan vara skäl att understryka detta. När särskilt de borgerliga talar om s.k. familjepolitik spekulerar de i konservativa stämningar och i en idealisering av den gamla, könsrollspräglade parfamiljen. Avslöjande för denna valpolitiska cynism är t.ex. det faktum att ingen ensamförälder någonsin skulle kunna leva på de borgerligas vårdnadsbidrag. I den tidiga debatten om barnomsorg var daghem och fritidshem mer en tillsynsform för barnen medan modern förvärvsarbetade. Nu diskuteras en utbyggnad av barnomsorgen för barnets egen skull. Barnomsorgen skall ge alla barn en lika möjlighet till utveckling, socialt, emotionellt och intellektuellt i en anpassad barnmiljö. Därav följer kravet att alla barn skall ha rätt till en plats på barnstuga alldeles oavsett om modern förvärvsarbetar eller inte. Barnomsorgsgruppen har haft i uppdrag att beräkna antalet barn med s.k. särskilda behov. Med barn med särskilda behov menas barn som har ett språkligt, socialt, fysiskt eller psykiskt handikapp och som därför för sin utveckling i hög grad är beroende av en plats på barnstuga. Undersökningar som har gjorts i några nya bostadsområden visar att mellan 25 och 40 ", av barnen i fyraårsåldern har särskilda behov. Resultatet från barnomsorgsgruppen visar att inte mindre än 25 ". — alltså en fjär Alla förskolebarn skall ha rätt till daghemsplats. Det är naturligt att ställa det kravet, inte minst med tanke på det stora barnantal som för sin egen skull har särskilt behov av daghemsplats. Vänsterpartiet kommunisterna kräver att 50 000 barnstugeplatser skall byggas varje år till dess målet är uppnått: alla barns rätt till daghemsplats. Men det behövs inte bara en kvantitativ utan också en kvalitativ utbyggnad av barnomsorgen. Högre personaltäthet, mindre barnstugor, mindre barngrupper och barnstugor nära hemmet är några kvalitetskrav som vänsterpartiet kommunisterna under många år har ställt. Även om daghem skall byggas för barnens skull, måste i en första etapp av utbyggnaden de förvärvsarbetande kvinnornas behov av tillgång till barnomsorg tillgodoses. Det beräknas att ungefär 420 000 förskolebarn har förvärvsarbetande mödrar. Förvärvsbenägenheten hos kvinnor har ökat starkt under den senaste tioårsperioden. Alldeles särskilt har förvärvsfrekvensen ökat för kvinnor med barn under två år. 1965 var 37 "u av småbarnsmödrarna sysselsatta mot 57 96 1975. Kvinnornas önskan att förvärvsarbeta måste respekteras, och deras rättmätiga krav på en god barnomsorg måste tillgodoses. Man kan av förslaget om 100 000 nya daghemsplatser på fem år skönja ett om än svagt uppvaknande hos regeringen inför kvinnornas och barnens behov av omsorg. De borgerliga partierna vinkar med olika former av vårdnadsbidrag. Men det går nog inte så lätt att köpa kvinnorna tillbaka till hemmen för ett bidrag, som inte ens uppgår till en fjärdedel av en normalinkomst. Efter många års kamp för att komma ut på arbetsmarknaden trots dålig barnomsorg vänder inte kvinnorna så lätt tillbaka till spisen. Vårdnadsbidraget är ett konservativt och kvinnofientligt påfund för att försöka konservera kvinnans ställning i samhället. Vänsterpartiet kommunisterna säger nej till alla påfund som är menade att stoppa kvinnans utveckling mot ekonomiskt och socialt oberoende. Förutom utbyggnaden av barnomsorgen är frågan om arbetstidens förkortning den viktigaste familjepolitiska reformen. Vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit en planmässig nedtrappning av arbetstiden för alla så att sextimmarsadagen är genomförd 1980. Det är i och för sig ganska uppenbart att just småbarnsföräldrar och deras barn är en av de grupper i samhället som mest behöver en arbetstidsförkortning. Men vänsterpartiet kommunisterna kan inte acceptera en särlösning för småbarnsföräldrar, då det kan förväntas att en sådan skulle förvärra kvinnans redan nu diskriminerade roll på arbetsmarknaden. Man får nämligen förutsätta att det är kvinnorna som blir de s.k. sextimmarsmänniskorna. Särbehandling efter kön är en mycket tvivelaktig princip. I ett socialistiskt samhälle med en planmässig övergripande syn på arbetsförhållanden och sociala behov uppkommer inga konflikter och debatt debatt prioriteringar av detta slag. I ett socialistiskt samhälle finns både de ekonomiska och sociala resurserna. I Kristianstadsundersökningen ställdes frågan: Vad skulle ni göra av den ökade fritiden vid en sextimmarsdag? De flesta svarade att de skulle göra mer av det som de redan gjorde. Det innebär att kvinnorna skulle ägna sig än mer åt hemarbete efter arbetsdagens slut. Redan nu finns det beräkningar på hur många timmar en förvärvsarbetande kvinna hemarbetar. Inte mindre än 42 timmar i veckan går åt till hemarbete mot 11 timmar för mannen. Om förslaget med sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar ändå vinner riksdagens gehör, borde förslaget åtminstone vara förknippat med ett villkor, nämligen att både mannen och kvinnan skall vara tvungna att utnyttja sextimmarsdagen. Herr talman! Sammanfattningsvis kräver vänsterpartiet kommunisterna daghem och fritidshem till alla barn, en utbyggnad av 50 000 barnstugeplatser varje år, att staten tar över alla kostnader för barnomsorgen samt att sextimmarsdagen genomförs för alla arbetstagare 1980. Vänsterpartiet kommunisterna säger nej till vårdnadsbidrag och en särlösning av sextimmarsdagen för småbarnsföräldrar.

Herr talman! Årets budgetförslag ger uttryck för en försiktig optimism, står det i budgetpropositionen. De mörka molnen på det internationella ekonomiska himlavalvet har inte helt blåst bort, och därför kan man naturligtvis inte heller i Sverige arbeta under högtryck när det gäller utgifter till reformer. När det gäller reformer för större social trygghet åt barn och ökad välfärd för barnfamiljerna aviseras emellertid redan i budgetpropositionen flera viktiga förbättringar. Den endast två år gamla föräldraförsäkringen kommer att förbättras vid vård av sjukt barn, vid besök med barn på barnavårdscentral och hos tandläkare, vid föräldrakontakt med förskolan, bl.a. i samband med inskolning av barn, och beträffande ersättning till adoptivföräldrar. Allt detta är krav från människornas vardagsliv som man nu försöker att snabbt tillgodose. Det känns verkligen tillfredsställande att det sociala trygghetsnätet nu blir litet tätare i maskorna. Det har ofta antytts att satsningen på ökad jämlikhet i föräldrarollen mellan män och kvinnor inte har mötts av ett verkligt intresse från föräldrarna. Därför är det glädjande att man i socialdepartementets redovisning kan läsa att under föräldraförsäkringens första verksamhetsår 58 000 fäder ville begagna sin rätt att stanna hemma för vård av sitt barn vid sjukdom eller vid ett nytt syskons födelse. Man bör lägga märke till att föräldraförsäkringen redan nästa budgetår kommer att lämna bidrag till barnfamiljerna med 1,5 miljarder kronor. De familjepolitiska motionerna från de borgerliga partierna till årets riksdag är långa önskekataloger. Visst bör man få lov att önska barnfamiljerna allt gott, men tyvärr liknar motionerna ofta den sortens katalog som visar färggranna bilder på de åtråvärda varorna men inte anger det verkliga priset. Jag skall inte här ta upp någon diskussion om vårdnadsbidraget, eftersom jag tycker att man redan i går i partiledardebatten tog upp den saken och presenterade sina ställningstaganden. Alla partier har såsom målsättning för familjepolitiken att ge barnen en trygg uppväxttid och stimulerande uppväxtvillkor. Men i den allmänna välviljan glömmer man lätt bort att barnfamiljernas ekonomiska villkor även i dag är högst olika, bl.a. beroende på olika familjeinkomster. Centerpartiet snuddar i sin motion vid den tanken, när man konstaterar att familjer med flera barn är överrepresenterade bland familjer som får socialhjälp. Såsom botemedel häremot föreslår centerpartiet indexreglerade barnbidrag, alltså en sorts bidrag som inte speciellt hjälper familjer med låga inkomster. I den moderata partimotionen sägs att det i daghemsköerna finns föräldrar, som själva skulle vilja vårda sina barn om de bara hade råd. För att öka den valfriheten vill man ge både fattiga och rika barnfamiljer ett lika stort vårdnadsbidrag. Någon tanke på att befrämja ekonomisk jämlikhet i barns uppväxtvillkor rymmer inte dessa förslag. Det skall tydligen fortfarande finnas barnfamiljer som inte har råd att efterfråga kulturupplevelser, semesterresor och pedagogiskt riktiga men dyra leksaker. Folkpartiet erkänner att det finns stora skillnader mellan familjer, beroende på inkomst och barnantal, och deras möjligheter att utnyttja olika förmåner, men ändå föreslår man ett ograderat vårdnadsbidrag utan hänsyn till inkomst och utjämning genom beskattning. Folkpartiet skriver dock att bostadstilläggen är ett värdefullt komplement till barnbidragen, och partiet har också en positiv syn på frågan om en förbättring av bostadstilläggen. För dem som är anhängare av en jämlikhets och trygghetsskapande familjepolitik måste det kännas riktigt att man nu överväger en förbättring av bostadstilläggen sedan ett utredningsförslag har lagts fram. Jag hoppas att bostadsministern kan ge barnfamiljer med mindre inkomster en god förbättring av deras konsumtionsutrymme genom det förslag som han tänker lägga fram. Det måste vara otillfredsställande om vår utjämningspolitik åren 1972-1976 inte har medverkat till att kraftigt minska de skillnader i ekonomiska möjligheter att försörja och stimulera barnen som redovisades redan 1972. För vissa familjetyper — låt mig som exempel ta familjer bestående av två makar med fyra barn — konstaterades att den disponibla inkomsten per barn och år kunde variera mellan 3 700 och 8 300 kr. om man hade 30 000 respektive 120 000 kronors inkomst. Det innebär alltså nära 5 000 kronors skillnad per barn och år, trots att man räknade in alla de förmåner som fanns redan 1971. För att ha en mera fast ekonomisk grund att stå på när man skall Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt bedöma nya generella och inte inkomstvarierade bidrag till barnfamiljerna har jag i en motion hemställt om en skyndsam analys av barnfamiljernas ekonomiska situation i dag. Med anledning av vad herr Gustavsson i Alvesta nämnde om att centern verkligen vill driva en familjepolitik skulle jag gärna vilja säga att både socialdemokraterna och andra partier i flera år har drivit en aktiv familjepolitik. Redan efter det att familjepolitiska kommittén kom med sitt utredningsförslag 1972 fick vi ju flera förbättringar i det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Det är alltså ingen" nyhet att ett parti nu kan lägga fram stora familjepolitiska reformförslag. Men jag vill också hålla med fru Lantz, när hon säger att egentligen handlar familjepolitiken om en allmän stor fördelningsfråga. Även den känslomässiga tryggheten och den stimulerande gemenskapen bör vi försöka främja genom samhällets medverkan. Samhället kan hjälpa till att ge en för alla tillgänglig och god barnomsorg och genom en god föräldrautbildning som blir tillgänglig för alla. I fråga om barnomsorgen föreligger redan ett regeringsförslag om utbyggnad och förstärkning av personalresurserna. Motionerna i anslutning till den propositionen visar väl också att vi i stort sett torde kunna fatta beslut i enighet, och det tycker jag är mycket värdefullt. På föräldrautbildningens område pågår förberedelser för en utökad försöksverksamhet, och det är viktigt att man inte försämrar förutsättningarna att uppnå god kvalitet på föräldrautbildningen och allmän uppslutning kring den genom att kräva en brådskande behandling av frågan. De upplysningar och tankar som har framförts i barnmiljöutredningens stora betänkande måste få tid och möjlighet att integreras i den överföring av kunskaper och den kontaktverksamhet som bör ingå i en framtida föräldrautbildning. Man bör också söka finna möjligheter så att barnavård, hälsovård, skola och frivilliga organisationer kan samarbeta, och det gör man inte i brådrasket. Till slut, herr talman, skulle jag vilja slå fast att det behövs samverkan mellan familj och samhälle för att skapa jämlikhet i barns uppväxtvillkor. Jag tror också att det kommer att behövas samverkan mellan de politiska partierna för detta. Och det behövs solidaritet mellan människor och mellan olika grupper i samhället för att alla barn skall få möta välfärd. Jag tror också att det behövs ett solidariskt tänkesätt inom alla partier i dessa frågor.

Herr talman! Fru Lundblad sade att de familjepolitiska motionerna är önskelistor och kataloger utan angivande av priset. Men om fru Lundblad hade läst centerns motion skulle hon ha funnit — det framgick också av debatten i går — att där finns det klara redovisningar av kostnaderna för vårdnadsbidraget. Vidare framhöll fru Lundblad att de ekonomiska förutsättningarna är så olika barnfamiljer emellan, och det är fullt riktigt. Det finns väldigt stora skillnader. Samtidigt angrep fru Lundblad tanken på vårdnadsbidraget och, som jag uppfattade det, även barnbidraget. Men, fru Lundblad, vad innebär det egentligen för jämlikhet att bygga ut föräldraförsäkringen? Vad finns det för jämlikhet mellan den ena föräldern eller familjen som har 25 kr. per dag för vårdnadsuppgiften och den som har 179? Hur vill fru Lundblad förklara den bristande jämlikheten, om det skall vara olika ersättningar för vården av barn? Sedan berörde fru Lundblad att centern vill driva en aktiv familjepolitik. Ja, det vill vi, och det är inte bara nu, utan det har vi gjort sedan lång tid tillbaka — på 1940-talet var centern initiativtagare till barnbidraget. Fru Lundblad nämnde föräldrautbildningen, och det är tacknämligt att det kom till en utredning om den. Men som fru Lundblad kan erinra sig var det mer än ett år vi hade motioner om föräldrautbildning här i riksdagen, då man från socialdemokratiskt håll var helt negativ till en sådan utredning. Till slut sade fru Lundblad att det här är väsentliga frågor, att det behövs samarbete mellan partierna och att hon tror att alla partier vill hjälpa till. Det är tacksamt noterat. Tidigare har vi ju inte hört så mycket av sådant, utan då har ni oftast sagt att det här klarar ni själva. När det gäller den känslomässiga tryggheten tycker jag nog att fru Lundblad gjorde en väldigt snäv avgränsning. För att skapa den fordras mer än endast barnstugor och föräldrautbildning. Begreppet känslomässig trygghet har ett vidare innehåll.
Herr talman! Jag skall hålla med om att föräldraförsäkringen inte är ett instrument som har kommit till speciellt för att förbättra den ekonomiska jämlikheten. Försäkringen skall ju ersätta inkomstbortfall i sådana situationer då en förälder måste vara borta från sitt förvärvsarbete. Däremot har bostadstilläggen till barnfamiljerna en klar inriktning på att hjälpa barnfamiljer med låga inkomster. Där har vissa av de borgerliga partierna inte visat särskilt stort intresse för förbättringar. Bostadstilläggen har kommit i skymundan i deras familjepolitiska motioner.

Herr talman! Inte ens regeringen anvisar pengar för mer än ett år i taget. Man gör upp budgeten och anvisar pengar för det kommande budgetåret. Allmänpolitisk debatt debatt Sedan tror jag inte att det har rått några delade meningar mellan régeringspartiet och centern i fråga om att satsa på de familjer som verkligen har behov av ett inkomsttillskott genom bostadstilläggen.
Herr talman! Jag hoppas att det herr Gustavsson i Alvesta sade senast kan tas till intäkt för att centerpartiet är positivt när det gäller en utbyggnad av systemet med bostadstillägg till barnfamiljerna. Även i systemet med bostadstillägg kan det ju ligga en form av vårdnadsbidrag, men en sådan form som ger mest till de familjer som har det sämst ställt.

Herr talman! Statsminister Palme talade i går om hur viktig familjepolitiken är, och vi var kanske flera som blev förvånade när vi såg att under rubriken Social och familjepolitik m.m. hade anmälts bara en socialdemokratisk talare. Detta misstag från regeringspartiet är rättat i dag, och fru Lundblad har haft ordet. Jag vill gärna säga att fru Lundblad har arbetat aktivt med de här problemen, och det finns en djup känsla hos henne för dem som har det svårt i samhället. Som fru Lundblad sade, betonade samtliga partiledare i går familjepolitikens betydelse, och de drog också upp riktlinjerna för hur de olika partierna har tänkt sig att den skall utformas. Det framgick klart att det går skiljelinjer mellan de socialistiska partiernas förslag och de borgerligas. Det finns flera skiljelinjer, men en är markant, och den gäller i vad mån man vill ekonomiskt ersätta vård av egna barn. Vi anser att den som vårdar barn, gamla eller sjuka har rätt till ersättning för åtminstone en del av det inkomstbortfall som måste bli en följd av vårdinsatsen. Från moderata samlingspartiets sida har vi ofta betonat kravet på valfrihet också inom familjepolitiken. Men det finns en tendens hos många både inom vårt parti och i andra partier att begränsa betydelsen av ordet valfrihet så att man i första hand ser det enbart som en fråga om valfrihet angående förvärvsarbete eller inte och då företrädesvis för kvinnan i familjen. Detta är endast en liten del av valfriheten. Vi menar med det kravet betydligt mera. Vi vet att mer än hälften av alla småbarnsföräldrar förvärvsarbetar i dag och att den andelen är i stigande. Valfriheten innebär, som vi ser det, en möjlighet för detta ökande antal kvinnor i förvärvsarbete att, om de vill, under en kortare tid avstå från förvärvsarbetet men — och det vill jag särskilt understryka — också möjlighet att välja tillsynsform för sina barn. Det verkar som om regeringspartiet ville bortse ifrån att mer än dubbelt så många barn som i dag vistas i daghem och familjedaghem har föräldrar som bägge förvärvsarbetar — eller ensamförälder som förvärvsarbetar — och ändå har någon form av tillsyn. Det rör sig om mer än 250 000 barn vars föräldrar förvärvsarbetar men där barnen inte vistas på daghem. Varför har man från regeringspartiets sida inte velat bry sig om att ta reda på hur de barnens tillsyn är ordnad? Man utgår i stället från att alla dessa barn skulle med glädje från föräldrarnas sida stoppas in på daghem om bara plats fanns. Många av föräldrarna skulle kanske föredra att ha sina barn på daghem, bl.a. i sådana fall där vården är illa ordnad eller föräldrarna har provisoriska lösningar, vilket är mycket påfrestande för både föräldrar och barn. Men det finns också föräldrar som frivilligt har valt annan tillsynsform än den kommunen vid just det tillfälle då man behövde tillsyn kunde erbjuda — trots att det har inneburit stora kostnader för dem själva. Här kan man nämligen inte tala om någon subvention från samhällets sida. Vi vill alltså i valfriheten också lägga in föräldrarnas rätt att välja tillsynsform. Men vi vill gå ett steg längre och tycker — det är det vi har framfört i vår partimotion — att daghemmen också bör ha en varierande utformning. Det är möjligt — och inte minst gäller detta nybyggda områden med många barn i ungefär samma ålder — att man i betydligt högre grad än som nu sker kan använda lägenheter, radhus och villor för daghem — närbelägna till familjernas bostäder och därigenom förkortande barnens vistelsetider på dem. Vi tror alltså att man behöver en betydligt större flexibilitet när det gäller utformningen av daghemmen som sådana. ; Här har talats några ord om flerbarnsfamiljerna. Låt oss ta en familj som har kanske tre barn under skolåldern — det finns åtskilliga sådana familjer. Om de lämnar sina barn på daghem får de en subvention på uppemot 55 000 kr. per år. Men om föräldrarna är heltidsarbetande får dessa en arbetsbörda som nästan kan betraktas som omänsklig. Man har diskuterat sjukfrånvaron i vårt land under den senaste tiden. Den är ca 10 96, och det anses rimligt. Vi vet alla att barn är mer sjuka än vuxna. Dessutom är barn i en familj sällan sjuka samtidigt. Det skulle bl.a. innebära att en familj med tre barn under skolåldern skulle ha en sjukfrekvens när det gäller barnen — om vi jämställer barnens sjukfrekvens med de vuxnas — på ca 30 96. Det är inte lätt för de föräldrarna att förvärvsarbeta med barnen på daghem! Både fru Lundblad och fru Lantz talade om utjämningspolitik och sade att familjepolitiken är en fördelningsfråga. Vi vill inte se familjepolitiken från de synpunkterna. Vi vill när det gäller familjepolitiken utgå från vad som är barnens bästa. Och barnens bästa — de små barnens bästa —- är icke kollektiv vård. All forskning visar att barn under de första åren mår bäst av bara en eller två vårdare; den visar att ett barns fortsatta utveckling i hög grad är beroende av om det som litet får uppleva en fast förankring i en kärleksfull miljö och att det är den förankringen som skapar trygghet — en trygghet som är nödvändig för att barnet skall växa upp till en harmonisk människa. Regeringen anser att det är riktigt att en förälder stannar hemma tills barnet är åtta månader. Men vem har sagt att gränsen går där? I stället är det väl allmänt vedertaget att gränsen i alla händelser hellre bör gå över än under barnets tvåårsålder. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Men det är tanken på utjämning och fördelning som ligger till grund för regeringens familjepolitik. Och den familjepolitiken innebär att man medvetet vill styra ut föräldrarna på arbetsmarknaden genom att ensidigt inrikta stödet på dem som utnyttjar kommunal barntillsyn. Det är de som får ett statligt och kommunalt stöd — de som själva väljer att vårda sina barn får det inte! Våra hem är olika. Jag syftar då inte på de ekonomiska faktorerna, som Grethe Lundblad här talade om — jag är helt medveten om att vi måste göra stora insatser för att ge många barn en betydligt bättre hemmiljö och uppväxtmiljö än de har i dag — utan på att etiska normer och principer för fostran varierar. Alla föräldrar kan inte bli lika varandra, men de flesta kan bli bra föräldrar. Det är så mycket som sker med ett barn under de första tre åren, och det är för många en underbar upplevelse att få vara förälder och ta hand om barn i den åldern. Det talas hela tiden om att föräldrarna uppoffrar sig när de stannar hemma och om att det är en bristande respekt för och en fientlighet mot kvinnan att låta henne vara hemma och ta vård om sitt barn. Det är kanske där som den stora skiljelinjen går mellan den socialistiska och den borgerliga familjepolitiken. Vi tror och vet att det för många föräldrar är en uppoffring att förvärvsarbeta, om de själva hade haft möjlighet att ta hand om sitt eget barn. Regeringen är för en ökad utbildning av dagbarnvårdare och förskollärarinnor, och det är något som är alldeles utomordentligt och nödvändigt. Vi måste bygga fler daghem, så många att platserna svarar mot föräldrarnas efterfrågan. Men vi kan inte ensidigt inrikta familjestödet på detta. De borgerliga partiernas förslag om vårdnadsersättning eller vårdnadsbidrag påverkar också efterfrågan på daghemmen. Statsministern talade i går om moderata samlingspartiets kvinnofientlighet. Uppfattningen att det är kvinnofientligt att låta kvinnor vårda barn bottnar i en mycket cynisk inställning till barn och familj. Vi har i moderata samlingspartiet i varje förslag som vi lagt fram strävat efter jämställdhet mellan könen. Vi menar att mödrar och fäder med gemensamt och lika ansvar skall klara föräldrauppgiften. Vi vill alltså, herr talman, i högsta grad se vårt förslag som mansvänligt. Det innebär inte att det är kvinnofientligt.